Faktum är ju att vi när vi går i pension har lika lång tid kvar att leva som tiden innan vi började arbeta. Det är alltså väldigt viktigt att se till att man klarar ekonomin på äldre dar.
Fru talman! Man önskar ju, Tullia von Sydow, att det ska födas fler barn, att generationerna ska föröka sig. Jag tror att den tanken är starkare än att man tänker efter hur mycket man måste tjäna innan man kan föda barn; detta för att få en trygg pension. Jag tror alltså att man inte tänker så. Här tycker jag att det är viktigt att ge förutsättningar även för unga människor att bilda familj och skaffa sig barn, samtidigt som man har samma grundtrygghet. Detta tycker jag alltså är väldigt viktigt. Visst, man kan förmana och säga: Först måste du tänka på utbildning och en god inkomst och på att jobba si eller så länge. Sedan kan du skaffa barn. Men på det sättet blir det för mycket teknik och för lite livsglädje.
Fru talman! Det där är det svårt att svara på. Det är klart att det är den enskildes ensak men nog är det viktigt att tänka på att man blir färdig med sin utbildning och skaffar sig ett jobb. Trots allt är det ju viktigt att man kan försörja sig.

Fru talman! Först yrkar jag bifall till reservation 1 angående målen men självklart står jag bakom övriga reservationer med moderata namn. För att vinna tid avstår jag dock från yrkanden vad gäller de reservationerna. Inledningsvis vill jag göra en randanmärkning beträffande rubriceringen av det här området. För några veckor sedan hade jag i ett helt annat ärende kontakt med en enskild handikappad man som ställde frågan: Varför har ni rubricerat er motion om åtgärder riktade till funktionshindrade som en handikappmotion? Jag trodde, sade mannen i fråga, att vi var överens om att begreppet handikappad uttrycker en relation mellan människor med olika förmågor och funktioner samt den omgivande miljön, medan begreppet funktionshindrad är det som vi använder när vi talar om människor med begränsade förmågor eller fysiska eller andra hinder när det gäller att ta del i olika samhällsfunktioner. Jag delar naturligtvis den här mannens uppfattning. Det avsnitt som vi nu ska diskutera borde rimligen ha haft rubriken Stöd och insatser för funktionshindrade. Från moderat sida vill vi betona att varje funktionshindrad liksom vi andra har enskilda behov och sina egna värderingar och har rätt att göra sina egna prioriteringar. Vår uppfattning är därför att stödet och insatserna till funktionshindrade ska vara flexibla, möjliga att anpassa till enskilda behov och ge stort utrymme för egna prioriteringar och val av den enskilde funktionshindrade. Stödet ska så långt som möjligt ges direkt och inte omvägen via kommuner eller andra myndigheter. Vi vill också att lagstiftningen ska ha den utformningen att den ska garantera de enskildas rättigheter och möjligheter att själva göra prioriteringar och fatta val. Fru talman! Alla våra förslag har inriktningen att öka den enskildes rätt och möjlighet att själv avgöra hur de olika insatserna ska utformas. Jag har tidigare när det gäller den ansatsen och inriktningen av politiken på detta område hänvisat till den s.k. assistansreformen som genomfördes av den borgerliga regeringen under början av 90-talet. Den har förvanskats och förminskats under de senaste fem sex åren just när det gäller den enskildes möjligheter att fatta ett eget val och göra egna prioriteringar. Det vi har haft att invända mot de förändringar som har genomförts har delvis varit att vi inte tycker om delade huvudmannaskap. Man får risk för konflikter när olika huvudmän är inblandade och ska diskutera vem av de olika huvudmännen som har det yttersta ansvar. Det har också att göra med den oklarhet om vad detta yttersta ansvar innebär. Fru talman! Vår viktigaste invändning mot försämringarna har varit att den enskildes möjlighet att själv göra prioriteringar och fatta ett eget val har förminskats. De viktigaste förslagen vi har i budgeten när det gäller insatser riktade till funktionshindrade syftar just till att återställa den flexibilitet och den frihet att göra prioriteringar och fatta egna val som assistansreformen garanterade. Vi vill återföra hela det ekonomiska ansvaret till staten. Vi vill också ta bort den schablonisering av ersättningen som införts. Vi vill återföra rätten till assistans under skoltid och i den dagliga verksamheten, t.ex. vid dagcenter. Fru talman! Vi anser att tyngdpunkten i den personliga assistansen bör ligga i ett personligt stöd i vardagslivet oavsett om den funktionshindrade valt ett enskilt boende eller en kollektiv boendeform. Vi har haft synpunkter på hur denna utmärkta reform tillämpats i olika kommuner, och vi har naturligtvis också olika synpunkter på de förändringar som har skett under senare år. De har redan från början begränsat målgruppen till att enbart omfatta dem som väljer att inte bo i en kollektiv boendeform. Vi vill att rätten till assistans bör omfatta också funktionshindrade som bor i gruppboende. Vi vill utreda formerna för hur detta ska kunna ske i framtiden. Fru talman! Ett annat viktigt förslag som vi har i vår motion gäller hjälpmedelshanteringen. Vi kan dra en parallell mellan frågan om hjälpmedel och flera av de andra frågor som vi har diskuterat inom sjukvården, inom den sociala verksamheten och inom äldreomsorgen. Vi tror inte heller på hjälpmedelsområdet att ett monopoliserat system styrt av byråkratiska och politiska funktioner är den bästa användningen av de resurser vi satsar. Vi vill öppna valfriheten och konkurrensen mellan olika producenter och tillhandahållare av hjälpmedel och därmed skapa förutsättningar inte bara för den enskilde att välja utan också för olika intressenter att engagera sig och utveckla hjälpmedel. Vi vill också införa bilstöd som en del i hjälpmedelsgarantin. Hjälpmedelsmonopolet är som alla andra monopol både kostnadsdrivande och ineffektivt. Det är på samma sätt med t.ex. apoteksmonopolet. En avreglering kommer inte bara att medföra bättre service och lägre kostnader. Den skulle också med all säkerhet leda till en snabbare utveckling av nya hjälpmedel. Fru talman! Vi anser vidare att de fyra ombudsmän som arbetar med diskrimineringsfrågor borde samordnas till en myndighet. En heltäckande antidiskrimineringspolitik och en samordning av de olika ombudsmännen skulle markera att alla människor har samma rättigheter och att diskriminering av alla enskilda människor bedöms på samma sätt. Diskriminering är alltid till sina konsekvenser individuell. Därför borde ett sådant synsätt vara naturligt. Vi skulle gärna se att diskrimineringslagstiftningen får samma civilrättsliga utformning som är vanlig i andra länder. Men det viktigaste och det vi har krävt i vår motion är att man samordnar diskrimineringslagstiftningen och de ombudsmän som sysslar med diskrimineringsfrågor. Fru talman! Avslutningsvis föreslår vi en budgetförstärkning på drygt 1,2 miljarder kronor för att återställa assistansreformen. Våra övriga förslag är i första hand inriktade på att bryta upp monopol och byråkrati, öka valfriheten för den enskilde och skapa förutsättningar för en utveckling av insatser till funktionshindrade som utgår från den enskildes egna prioriteringar.

Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att Vänsterpartiet står bakom budgeten och förslaget för utgiftsområde 9. Det finns en teoretisk samsyn mellan alla partier om handikappolitiken, men vi vill ta oss till målet på olika vägar. Vi i Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt samhället som är tillgängligt för alla. Assistansreformen har stor betydelse för funktionshindrade och har utökats år från år, och så även detta år. Den är viktig, och den är bra. Från den 1 januari 2001 utökas den även till att gälla personer som fyllt 65 år. Vänsterpartiet har drivit denna fråga länge och har i budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet fått gehör för det. Det är bra att 65 årsgränsen tas bort. Den har skapat mycket ångest för de funktionshindrade. Nu får de ha kvar sin assistans och kan därmed se fram mot pensionen. Jag vill räkna upp en del förslag som kommer år 2001. Ett nationellt center för tillgänglighet byggs upp. Pengar avsätts för personliga ombud. Förslag till ändring i plan och bygglagen för att underlätta tillgängligheten. Medel avsätts till svensk film för textning och tolkning. Satsning för att stimulera användningen av IT för funktionshindrade. Det är en del av de satsningar som görs för år 2001. Planen Från patient till medborgare antogs i våras. Det var en samarbetsproposition mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den kan kopplas till den här budgeten. Planen utgör en plattform för framtiden och är oerhört viktig också i kommande budgetarbete. En rad av de förslag som diskuteras i förhandlingarna har resulterat i utredningar som är väldigt angelägna för de funktionshindrade och som vi förväntar oss att få se resultatet från under mandatperioden. Inom kort kommer det en proposition om tillgängligheten för de funktionshindrade som ska öka i samhället. Och det här är inte bara bra för de funktionshindrade utan det är bra för oss alla, barnfamiljer och äldre. Under de närmaste åren ser vi fram emot att mycket ska vara genomfört och planerat så att vi om nio år kan ha ett mer tillgängligt samhälle för alla. Det finns en rad reservationer om hjälpmedelsgarantin till betänkandet. Samtidigt pågår det en rad utredningar inom området. Det handlar om att se över den nya tekniken så att den ska kunna anpassas. Det förs också en diskussion om att man ska se över de långa väntetiderna när det gäller hörapparater. Vänsterpartiet har under ett antal år motionerat om att man ska belysa de funktionshindrades ekonomiska situation, bl.a. med hänsyn till kostnader för läkarbesök, läkemedel, hjälpmedel, hemtjänst och färdtjänst. Riksdagen gjorde i våras ett tillkännagivande om att en utredning skulle se över den här biten. Det är då för mig lite märkligt att flera har reserverat sig när de vet att det har gjorts ett tillkännagivande om denna utredning där man ska se över den ekonomiska situationen inklusive hjälpmedel för de funktionshindrade. Man har också reserverat sig när det gäller bilstödet. Den frågan bereds för närvarande av regeringen. I fråga om färdtjänst, som är en viktig del, är den också föremål för utredning. Vänsterpartiet vill förändra de båda lagarna på området så att färdtjänsten bättre anpassas till den enskildes behov, men i dagsläget avvaktar vi givetvis utredningen på detta område. Att förbättra de funktionshindrades livsvillkor är en prioriterad fråga. I budgeten återfinns en rad förslag som behandlas av utredningar och åter andra som har presenterats i tidigare betänkanden. Men jag vill lyfta fram en fråga som tidigare inte diskuterats, men som utskottet bör återkomma till. Det handlar om funktionshindrade kvinnors och flickors utsatthet för våld. Sexuella övergrepp är i det närmaste tabubelagt. Vi i Vänsterpartiet har därför väckt en motion i denna fråga som kommer att behandlas längre fram. Att det är tabubelagt beror bl.a. på funktionshindrade flickors och kvinnors utsatthet på olika vis och deras beroendeställning till andra människor. En kartläggning av problemet är nödvändig, och vi avser att återkomma i denna fråga. Fru talman! För någon vecka stod det att läsa i - varav 800 i Stockholm - står utan den hjälp som kommunen beslutat att de ska ha. Länsstyrelsen riktar nu skarp kritik mot kommunerna och kräver ett stopp för beslut som inte kan verkställas, så att handikappade slipper att bli rättslösa. Vi tycker inte att det ska få vara så här. Det är orimligt att det går längre än tre månader mellan beslut och verkställande. För att råda bot på detta krävs det att en viss tidsgräns fastställs för när ett positivt beslut ska vara verkställt. Numera går det att bötfälla kommuner som inte följer domstolsbeslut medan en funktionshindrad som har fått ett positivt beslut som det inte händer någonting med står helt rättslös. Det kan ta år innan något händer. Det kan i och för sig vara en ekonomisk fråga som gör att kommunerna inte klarar sitt åtagande, men det är inte alltid så. Det kan också vara brister i planeringen, brist på bostäder för funktionshindrade eller problem med att anställa personliga assistenter. Hur det än förhåller sig har vi här i riksdagen ett ansvar för att de funktionshindrade så snabbt som möjligt får den insats som de har rätt till. Vi i Vänsterpartiet vill också poängtera att det finns många kommuner som brottas med ekonomiska problem. Vi tycker att de ökade statsbidragen är bra, men vi är inte heller främmande för att mer resurser kan komma att behövas framöver för att man t.ex. ska kunna säkra de lagstadgade rättigheter som funktionshindrade har och de krav som ställs från regering och riksdag. Till sist: De handikappolitiska målen om full delaktighet och jämlikhet måste förankras i hela samhället - precis som det beskrivs i propositionen Från patient till medborgare som Vänsterpartiet har varit med om att ta fram. För att i grunden förändra attityder till människor med funktionshinder krävs det kraftfulla politiska initiativ. Det är riksdagens och regeringens uppgift att utforma en politik som innebär att personer med funktionshinder inte utestängs från delaktighet och inflytande i olika sammanhang på grund av att de har ett funktionshinder eller av att de inte får de insatser som de har rätt till enligt domstolsbeslut. Ytterst handlar det om hur samhället ser på funktionshindrade kvinnor och män och på handikappolitik. Under de kommande nio åren vill vi se att mycket av allt detta uppfylls. I denna budget tar vi ytterligare steg till förbättringar för de funktionshindrade, men vi säger också samtidigt att mycket återstår.
Fru talman! Jag instämmer i Lena Olssons upprördhet över funktionshindrade som har fått beslut om rätt till insatser men som sedan inte blir tillgodosedda. Den frågan var ju uppe för några månader sedan när vi diskuterade vitesföreläggande för kommuner som inte ger funktionshindrade rätt till vissa insatser enligt lagen. Vi snuddade då vid den här frågan, men vi hade ett annat förslag till lösning än det som Lena Olsson stödde, nämligen att kommunerna skulle åläggas att betala kostnaderna för att tillgodose den enskildes behov. Anledningen till detta var att kommunerna ofta hänvisade till att de inte har personal eller andra resurser. Jag tycker att vårt förslag är ännu mer relevant i dag. Enligt uppgift är det i huvudsak personalbrist som är anledningen till att dessa insatser till funktionshindrade i Stockholm inte kan tillgodoses. Vårt förslag innebär att den funktionshindrade får ekonomisk kompensation för att kunna anlita någon annan som utför insatsen. Från denna utgångspunkt vill jag fråga Lena Olsson om inte hon känner en viss sympati för vår inställning i frågan om ersättning till den enskilde i stället för vitesföreläggande av kommuner.
Fru talman! Visst kan jag känna sympati med en massa saker. Men jag tycker att beslutet som vi fattade om domstolstrots är ett väldigt bra beslut. Vi har väckt motioner där vi tar upp det här problemet, och jag ser fram emot att vi kan återkomma och då räkna med moderaternas hjälp. Om ett domstolsbeslut inte är verkställt eller om kommunen har beviljat en ansökan och sedan inte uppfyller den inom en rimlig tid ska man kanske anse det som ogiltigt. Man borde kanske införa ett system som innebär att ett beslut ogiltigförklaras. Det måste fastställas en viss tidsgräns. Men jag tycker inte att det är en bra lösning att det är personen som ska få ekonomisk ersättning.
Fru talman! Det innebär att om kommunen åläggs böter för att man inte t.ex. av personalskäl kan tillgodose ett behov löser det inte problemet för den enskilde funktionshindrade. I Stockholm har man problem med att rekrytera personal till insatser för funktionshindrade. Om man väljer vår modell innebär det att den enskilde kan få hjälp att genom organisationer eller företag anlita någon annan som kan tillgodose behovet. Då ger man en garanti för att även om kommunen inte har resurser så finns det resurser hos den enskilde för att han ska kunna köpa sig dessa tjänster någon annanstans.
Fru talman! Att det här finns problem med resurser sade jag också i mitt anförande. Kommunen har dock ett ansvar för den funktionshindrade och ska genomföra det som den har blivit ålagd att göra. Jag tror att det är bättre att bötfälla kommunerna än att införa något slags individuellt system. Det gäller en rättighet som de funktionshindrade har, och kommunerna är skyldiga att se till att den tillgodoses. Jag sade också i mitt anförande att vi har förståelse för den ekonomiska situationen för kommunerna, i alla fall för dem som inte sänker skatten. Jag tycker att de som gör det har gett upp. De visar med detta att de inte velat genomföra en förbättring för de funktionshindrade. Vad gäller kommuner som försöker sköta sina åtaganden men som har en trång ekonomisk situation håller vi dock alla dörrar öppna för en resursförstärkning.

Fru talman! "Handikapp är i stor utsträckning en följd av brister i samhället. Därför kan handikapp elimineras. Det gör man genom att förändra samhället." Det konstaterandet gjordes av dåvarande Handikappförbundens Centralkommitté för 30 år sedan. Fortfarande får dock familjer med funktionshindrade familjemedlemmar lägga ned mycket energi på att kämpa för sina rättigheter och möjligheter, så mycket att man inte hinner eller orkar med annat, många gånger med åtföljande påfrestningar av samlivet. Långa handläggningstider och ibland felaktiga beslut i socialtjänst och försäkringskassa underlättar inte. Barn har mycket lätt att acceptera varandras handikapp. Däremot har vuxna ofta svårt att acceptera exempelvis lärare med handikapp. Man tror att alla kroppskrafter behövs för att hålla ordning i en klass. Jag hörde i höstas ett radioprogram med en ung blind lärare. Under studietiden mötte hon många, även inom utbildningsvärlden, som påstod att hon måste kunna se för att kunna hålla ordning. Det visade sig att klassen i stället utvecklade ett lojalt samarbete, som ersatte det hon inte kunde se - ett samarbete man nog skulle önska sig även utan handikapp. Barn accepterar alltså lätt varandras handikapp, men vart tar den inställningen vägen under skoltiden eller efter den? Är det vuxnas inställning som smittar? Bristande resurser i skolan har lett till att barn med handikapp, framför allt osynliga handikapp, inte får stöd i den utsträckning de behöver. Antalet elever inskrivna i särskola har ökat med 60 % de sista tio åren. I en del fall har det rört sig om s.k. stökiga barn, utan synbara begåvningshandikapp. Det har helt enkelt varit ett sätt att kunna ge mer stöd. Till det kommer den vetenskapliga striden kring diagnoserna Socialstyrelsen bör här ta initiativ till ett samarbete med Skolverket och Kommunförbundet. Barnet är skyldigt att gå i skola, men skolbarnen omfattas också av arbetsmiljölagen, och därför bör man se det så, att barnet har rätt till skola. Den vuxne har rätt till arbete. Denna rätt förutsätter rätt till rehabilitering vid sjukdom eller funktionshinder. Men försäkringskassornas rehabiliteringspengar har åtminstone inte räckt i år. Enligt Gerhard Larssons utredning Rehabilitering till arbete ger varje krona som satsas på rehabilitering 9 kr tillbaka till samhället. Även om man inte skulle kunna rehabiliteras till ett arbete, uppnås oftast ett bättre välbefinnande och därmed mindre sjuklighet. Beträffande rehabilitering av barn har det observerats att stora brister föreligger beträffande möjlighet till rehabilitering vid förvärvad hjärnskada. Det är ett påpekande som under flera år har återkommit från flera partier. Rätten till arbete kräver också att olika stöd finns för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få meningsfulla arbeten. Lönebidrag och inskolning med mentorer är här viktiga instrument. Lönebidrag bör få kombineras med arbetsbiträde för anställd med kommunikationshinder. Det verkar som om arbetslivet lättare accepterar synliga handikapp än osynliga. Här behövs utbildning för arbetsledning inom näringslivet samt handläggare i kommuner och försäkringskassor. Beträffande barn med osynliga handikapp behövs ett tvärfackligt samarbete mellan hälso och sjukvård och skola eller förskola. Utbildningsmaterial behöver tas fram. Kristdemokraterna anser att en nationell handlingsplan behövs för detta. Allergier är den största gruppen av osynliga handikapp, och dessutom finns det en hel del till. De döva är att se som ett folk med ett helt annat språk och egen kultur. En kultur förutsätter att man har möjligheter att kommunicera med varandra i skola, i arbete, på fritid och hemma. Vid besök i sjukvård och kontakt med det officiella samhället i övrigt ska därför den döve vid behov ha rätt till teckenspråkstolk, som bör ha auktorisation som sådan. Vuxendöva är faktiskt sämre ställda, eftersom deras tillhörighet är i det hörande samhället. Därför är det oerhört väsentligt att hörselrehabilitering och hörhjälpmedel ordnas utan dröjsmål. Det gäller även för äldre människor. Ännu större kommunikationshandikapp har de dövblinda. De dövblinda är ganska få. Föreningen Stora insatser behövs även socialt. Därför har föreningen sedan gammalt bedrivit en omfattande verksamhet. En del av denna verksamhet ersätts över anslag 16:4 i budgeten, Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder. Eftersom medlemsantalet självfallet inte kan bli så stort, har förbundet dock drabbats av de nya bidragsreglerna, vilket gör att man får skära ned på verksamheten. Demensförbundet har en omfattande telefonrådgivning och anser också att bidraget är för litet, trots ökning. Enligt en ny förordning är det nu Socialstyrelsen som fördelar bidragen till handikapporganisationerna. Utskottet påpekar att Socialstyrelsen årligen ska redovisa sin fördelning. Vi kristdemokrater kommer att noga följa denna fråga. Kristdemokraterna har också begärt en utredning om hjälpmedelssituationen. Utskottet hänvisar till att en utredning ska tillsättas angående hjälpmedelsförsörjningen för studerande med funktionshinder, i alla åldrar. Dessutom ska en utredning tillsättas om hur den nya tekniken kan anpassas så att olika gruppers behov av hjälpmedel kan tillgodoses. Eventuellt kommer denna utredning också att se över de långa väntetiderna och andra problem för hörapparatsförsörjningen. Kristdemokraterna anser att utredningen bör belysa hjälpmedelsförsörjningen rent allmänt. Den utredning som i beslutades i våras om handikappades ekonomiska situation bör också belysa frågan om avgifter för hjälpmedel. Vi kristdemokrater har också begärt ett förslag till ny utformning av bilstödet. Det är bra att detta övervägs i Regeringskansliet, men vi vill ha denna övervägning färdig så snabbt som möjligt, så att den kan resultera i ett förslag. Tillgång till egen bil ökar livskvaliteten betydligt för funktionshindrade, konstaterar regeringen i budgettexten. Många otidsenliga egendomligheter vidlåder den nuvarande utformningen. Jag yrkar härmed bifall till reservation 14. Vi har också flera gånger motionerat om förbättring av färdtjänsten. Här är handikapporganisationerna mycket aktiva, och en del intressanta förslag har faktiskt framkommit, exempelvis att man skulle kunna välja servicenivå inom färdtjänsten. Faktum är att anpasningen av kollektivtrafiken har gått mycket långsamt, fast statsbidrag faktiskt utbetalts för detta de sista åren. Som vi tidigare påpekat i denna kammare finns det mycket missnöje med färdtjänstens funktion, även om den på vissa platser har blivit bättre. Vägverket utreder detta, som vi nyss hörde, och vi kristdemokrater hoppas också här på ett så snabbt handläggande som möjligt. Vi är glada att riksdagen tagit beslut om att 65 årsgränsen tas bort för assistansersättning till de handikappade. Vi menar dock att reglerna ska gälla oavsett ålder om man bedöms tillhöra personkretsen. Kvar står också att vi vill ha bort schablonersättningen. Vi kristdemokrater har också motionerat om utredning av tillämpning av LSS vid psykisk sjukdom. Vi har begärt en utredning också om den sammanlagda effekten av LSS och socialtjänstlagen beträffande personligt stöd, men utskottet uttrycker endast sin uppskattning av att verksamheten med personligt ombud permanentas och att man ser framemot vidareutvecklingen. Men det finns stor osäkerhet i kommunerna om hur psykisk funktionsnedsättning ska bedömas, och det finns stor kunskapsbrist när det gäller psykisk funktionsnedsättning över huvud taget. Slutligen vill jag säga att kristdemokraterna länge har krävt en generell lagstiftning mot diskriminering. Glädjande nog tillkännagav riksdagen i våras i samband med behandlingen av handlingsplanen för handikappolitiken detta önskemål.

Fru talman! Centerpartiet vill bygga ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med respekt och ges likvärdiga möjligheter. Människor med funktionshinder ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare, dvs. att de ska ha möjlighet till arbete, utbildning och en varierande rik fritid och ha möjlighet att delta i samhällsdebatten på samma villkor som alla andra. Ett pluralistiskt samhälle tar till vara erfarenheter från människor med olika bakgrund. Politiken måste inriktas på att skapa ett samhälle för alla på lika villkor. Fortfarande återstår ett grannlaga arbete med att ta bort diskriminerande regler och barriärer. Det ser annorlunda ut i verkligheten. Centerpartiet anser att ett mål för handikappolitiken bör vara ett samhälle där alla människor har makt över sitt eget liv och där var och en har möjlighet att verka utifrån sina individuella förutsättningar. Det innebär också att det handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på att ge alla människor, oberoende av förutsättningar, makt över sitt eget liv. De psykiskt funktionshindrade möts ofta med fördomar och har andra svårigheter som inte syns, men barriärerna kan vara lika stora som vid ett fysiskt funktionshinder. Regeringen bör återkomma med en sammanhållen politik för människor med psykiska och dolda funktionshinder, i synnerhet mot bakgrund av att det fortfarande finns stora brister när det gäller psykädelreformen. Det kan ta enorma resurser i anspråk att rätta till ett felgrepp eller ett felaktigt beslut när det gäller de psykiskt funktionshindrade, om det någonsin går. Det är en sak som är annorlunda när det gäller de psykiskt funktionshindrade. Därför bör det särskilt uppmärksammas. Många medborgare uppger att de i sina kontakter med myndigheter och förvaltningar känner sig kränkta då de inte bemöts med respekt och förståelse. Det gäller både de statliga och de kommunala förvaltningarna. Oberoende av bakgrund eller förutsättningar måste människor bemötas med respekt för att känna trygghet och säkerhet i myndighetskontakten. Detta har medfört minskat antal anställda, samtidigt som kraven har ökat. Det är långa handläggningstider. Det är ett annat stort problem som funktionshindrade utsätts för i sina kontakter med myndigheter. I förvaltningslagen finns angivet vilka rättigheter medborgare har i fråga om att ta del av handlingar, information, m.m., men det vi i detta sammanhang saknar är riktlinjer för bemötande av medborgarna. I förvaltningslagen bör det införas ett tillägg angående just bemötandefrågor. Tillgängliga mötesplatser är viktigt för funktionshindrade. De ska ha samma möjligheter som andra att delta i möten och sammankomster. De allmänna samlingslokalerna måste därför göras tillgängliga. Centerpartiet anser att staten aktivt bör stödja upprustning som gör att samlingslokalerna blir tillgängliga för alla. Likvärdiga möjligheter att följa och medverka i den offentliga debatten är en viktig demokratifråga. Det togs upp tidigare från talarstolen. Det gäller bl.a. Radio och TV-sändningar ska vara tillgängliga även för dem som har begränsningar när det gäller syn och hörsel. Det ska inte vara så att man efter några dagar får ta del av det textade programmet. Då kan man inte vara med i debatten på lika villkor. Den digitala tekniken gör det möjligt att införa nya tjänster. Det är rimliga krav att ställa på berörda företag att även funktionshindrade får tillgång till detta. Även tillgängligheten när det gäller vallokaler, riksdagen och andra "demokratiska hus" är naturligtvis viktig, liksom när det gäller allmänna lokaler. Rätt insatta och utprövade hjälpmedel har stor betydelse för funktionshindrades välmående. Att få hjälp att förbättra och vidmakthålla sin funktionsförmåga är viktigt för att man ska ha en god livskvalitet. Hjälpmedel för rehabilitering och trygghet måste säkras. Det måste finnas en helhetssyn, och det måste göras en samlad bedömning vad gäller ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting, precis som jag tog upp vid förra tillfället jag var uppe i talarstolen. Långa väntetider för att erhålla hjälpmedel eller få dem reparerade innebär svårigheter för de funktionshindrade att verka i samhället på samma villkor som andra. Därför vill vi från Centerpartiet ha en hjälpmedelsgaranti, med normer för väntetider för utprövning och reparationsarbete fastställda. Det ska vara rimliga tidsgränser. Det tycker vi är ett rimligt krav. Jag kan ta exemplet med den 85-åriga kvinnan som behövde hörapparat. Det tog två år. Först var det väntetid för att komma på undersökning. Sedan var det ytterligare lång väntetid innan hon fick hörapparaten utprövad. Hon var tvungen att flytta ifrån sin stuga där hon hade levt hela sitt liv och ändra om alla sociala förhållanden. Hon kunde inte höra när de anhöriga ringde i telefonen. Hon kunde inte höra när grannarna knackade på. Hon sade att hon inte visste hur många dagar hon kunde bo kvar när de två åren hade gått. Två år är en enormt lång väntetid i det sammanhanget. Det tycker jag inte är rimligt. Det är inte livskvalitet. Sedan skulle jag vilja ta upp bilstöd. För många funktionshindrade ger tillgången till bil en möjlighet till ett fritt och oberoende liv, och bilen är en förutsättning för att kunna delta i arbetslivet. Bilstödet är ett värdefullt anpassningsbidrag som ger funktionshindrade förbättrade ekonomiska förutsättningar. Det finns en hel del åtgärder som behöver vidtas för att förbättra bidragets funktionssätt och öka effektiviteten och snabbheten i beslutsprocessen. Det finns också enskilda regler som behöver belysas, t.ex. åldersgränserna vid 50 respektive 65 år. Regeringens pågående översyn av regelverket bör omfatta åldersgränserna samt personkretsen, som kan få bilstöd. Förslag till förändringar som inte sätter gränser vid ålder utan i stället grundas på behovet av bil och fokuserar på den enskildes möjligheter att delta i samhället på lika villkor som alla andra borde finnas med i den översynen. Vår uppfattning är att alla människor har och ska ha möjlighet att delta i samhällsarbetet, var och en efter sin förmåga. Samhället bör formas efter dessa förutsättningar. Därför ska socialförsäkringarna så långt som möjligt innehålla incitament till arbete framför passivt stöd. Förtidspensionering av unga funktionshindrade ska undvikas. Målet för handikappolitiken bör enligt vår uppfattning vara att människor ska ges makt över sina egna liv och att var och en ska ha möjlighet att verka utifrån sina individuella förutsättningar. Arbetslinjen måste gälla framför passiva bidrag. Personliga ombud för psykiskt funktionshindrade är en efterlängtad reform för personer som är i behov av hjälp och stöd för att kunna verka i samhället. Det personliga ombudet ska företräda den enskilde i olika situationer, ge råd och stöd samt stärka den enskildes initiativförmåga. Centerpartiet anser att det personliga ombudet bör ha en självständig roll i förhållande till huvudmännen för att kunna företräda den enskilde och därmed stärka den enskilde. Sedan vill jag till sist ta upp lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är viktigt. Det förutsattes att arbetsmarknaden skulle vara tillgänglig för personer med psykiska funktionshinder, men situationen är en helt annan. Det finns många med psykiska funktionshinder i vårt samhälle. Vi måste som politiker föra deras talan, eftersom de har svårt att föra den själv. Jag yrkar inte på någon speciell reservation, utan jag står bakom det som Kenneth Johansson tidigare yrkade.

Fru talman! Levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning har förbättrats. De har nu större möjligheter att på egen hand påverka sin vardag. Inte minst Folkpartiet har varit pådrivande för att förbättra vardagen för den funktionshindrade. Vi har därför sagt nej till urholkningarna i handikappreformen. Ett anständigt samhälle måste i stället arbeta vidare för att försöka uppnå bl.a. de mål som finns fastlagda i Sverige har fortfarande mycket att göra för att undanröja hinder för funktionshindrade. Sverige har legat långt framme internationellt sett i arbetet med dessa frågor men har under 1990-talet blivit frånsprunget av flera länder som mer systematiskt har arbetat för att riva hinder, garantera delaktighet och tillgänglighet samt synliggöra funktionshindrades problem i vardagen. Utgångspunkten för liberal politik är alla människors lika värde och lika rätt. Ofta har frågor om funktionshindrade behandlats som rättvisefrågor. Funktionshindrade ska ha samma rättigheter som icke funktionshindrade. Ingen ska behöva diskrimineras eller behandlas sämre eller annorlunda på grund av ett funktionshinder. Det är emellertid dags att vidga perspektivet på handikappfrågorna och peka på att det för den enskilde funktionshindrade i lika hög grad är en frihetsfråga som en rättvisefråga. Att man som rullstolsburen kan färdas med allmänna kommunikationer, att man som hörselskadad kan lyssna på föredrag och att man som rörelsehindrad kan ta sig till och från samt in i och ut ur offentliga lokaler på egen hand vidgar markant friheten för den enskilde. Den funktionshindrades rättigheter handlar om att öka möjligheten för den enskilde med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Fru talman! Regering och riksdag har ändrat stödet i form av personlig assistans fr.o.m. halvårsskiftet 1996. Ur individens perspektiv har ändringarna lett till försämringar. En lagändring den 1 juli 1996 utestängde nästan helt personer med psykiska funktionshinder från rätten till personlig assistans. Regeringsrätten har tolkat lagändringen i ett fall som gällde en man med schizofreni, hjärnskada och hörselnedsättning, som behövde hjälp med att aktiveras, så att han inte var berättigad till personlig assistans. Även möjligheten att kombinera personlig assistans med andra insatser enligt LSS i skola och förskola har inskränkts. För att barn med funktionshinder ska vara garanterade personlig assistans krävs att de har fler än ett funktionshinder och har ett omvårdnadsbehov som överstiger tolv timmar per dag. Det kan också nämnas att personer i personkrets 3 med exempelvis psykiska funktionshinder inte har rätt till insatsen daglig verksamhet. Vårbudgeten 1997 innebar ytterligare inskränkningar då regeringen och Centerpartiet valde att spara ett par hundra miljoner kronor på assistansersättningen. Återigen vältrades en större del av ansvaret över på kommunerna, som fick ansvaret för de 20 första timmarna. Det här är exempel på de försämringar som har gjorts under åren efter handikappreformens genomförande. Folkpartiet har motsatt sig alla dessa förändringar, och vi kräver att reformen ska återställas. Vi föreslår att ansvaret för de första 20 assistanstimmarna ska återgå till försäkringskassan. I vårt budgetförslag har vi tagit hänsyn till detta förslag, och vi har också lagt till 210 miljoner kronor till utgiftsområde Folkpartiet menar att de rättigheter som LSS och LASS givit personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga måste utvecklas, inte försämras. Personlig assistans bör än mer användas i arbetslivet och i studieverksamheten. Assistentens insatser i skolarbetet eller på dagis ska utvecklas så att den enskilde känner trygghet i att allt kring hans eller hennes person fungerar så bra att alla övriga krafter kan användas till att satsa på skolarbetet eller i den pedagogiska leken. Fru talman! Regeringens proposition Från patient till medborgare blev inte den stora tillgänglighetsreform som Folkpartiet hade hoppats på. Den präglades av alltför mycket "bör" i stället för "skall". Framför allt saknades det extra stimulansmedel för att möjliggöra de vackra tillgänglighetsparoller som propositionen innehöll. Det är i stället dags för en ny stor handikappreform av samma dignitet som den assistansreform som Folkpartiet drev igenom i början av 1990-talet. Då handlade det om att trygga de funktionshindrades sociala rättigheter. Nu gäller det en tillgänglighetsreform. De utredningar som har gjorts om att öka tillgängligheten för funktionshindrade pekar på att det skulle kosta tiotals miljarder. Den uppgiften har gjort att de flesta politiker har drabbats av en funktionsnedsättning, en politisk handlingsförlamning. Folkpartiet anser att man inte kan fortsätta att rygga tillbaka för den här kostnaden. Vi tycker att det är hög tid att börja förändra samhället och dess institutioner så att de kan göras tillgängliga för alla. Vi har i vårt budgetalternativ föreslagit en engångssatsning på 5 miljarder kronor under de närmaste åren för att kunna genomföra en omfattande tillgänglighetsreform. Boverket har gjort beräkningar som visar att Folkpartiets uppskattning att kostnaden för en genomgripande tillgänglighetsreform är 5 miljarder kronor är ganska korrekt. Boverket konstaterar att kommunerna behöver göra förbättringar för 240 miljoner kronor, staten för 20 miljoner kronor och landstingen för 30 miljoner kronor. Boverket konstaterar också att kostnaden kan minskas om samtliga aktörer tar fram en systematisk och långsiktig plan för åtgärderna. Folkpartiet anser att ansvaret för att öka tillgängligheten i första hand ska ligga lokalt på kommuner och andra lokala aktörer, som t.ex. privata fastighetsägare. Ansvars och finansieringsprincipen ligger fast, men mot bakgrund av bl.a. den ekonomiska situationen i landets kommuner kommer en statlig medverkan, åtminstone initialt, i finansieringen av en tillgänglighetsreform att vara nödvändig för att utvecklingen verkligen ska ta fart. Fru talman! Hjälpmedel ska inte innebära betydande merkostnader för den enskilde. Avgifter för hjälpmedel ska undvikas eller hållas på en låg nivå. Ingen ska av ekonomiska skäl behöva avstå från ett hjälpmedel. Folkpartiet anser att en garanti om hjälpmedel måste ingå i den vårdgaranti som vi föreslår. Den som är i behov av hjälpmedel ska få snabb hjälp och tillgång till mer komplicerade hjälpmedel inom tre månader. Vi anser att det behövs en utredning av hela hjälpmedelsförsörjningen. Det handlar också om att funktionshinder inte ska behöva betyda merkostnader för den enskilde. De som är i behov av hjälpmedel ska kunna få snabb hjälp och tillgång till detta. Vi behöver alltså ha en ordentlig utredning när det gäller hjälpmedelsförsörjningen. Problemet är ju att landstingen har så olika praxis när det gäller att få tillgång till bl.a. datorer som hjälpmedel. Om inte synskadade ska bli alltmer isolerade och allt mindre delaktiga i samhällsangelägenheter måste hjälpmedelsförsörjningen kunna tillhandahålla datahjälpmedel till alla. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 18.

Fru talman! Kammarkamrater! Det är lite nytt för mig att delta i en stor debatt om socialutskottets betänkande. Men det är bra, för jag har tvingats läsa på massor om tidigare propositioner och betänkanden på handikappområdet. Jag tycker att det är mycket som är lika på handikappområdet och på äldreområdet. Jag har bl.a. kunnat konstatera att både Vänstern och Miljöpartiet har rönt viktiga framgångar i sin handikappolitik. Det gäller t.ex. tillkännagivande om FN:s standardregler om tillgänglighet. Även dolda funktionshinder har blivit uppmärksammade. Det gäller borttagandet av 65-årsgränsen, som många har talat om, beredning om förbättring av bilstödet, att sätta strålkastaren på handikappades ekonomiska situation osv. Men jag tycker ändå att det finns fler saker att arbeta med. Tillgängligheten är oerhört viktig. Jag har med mig ett litet papper från Handikappombudsmannen. Av de drygt 150 anmälningar som inkom till Handikappombudsmannen 1999 handlade nästan hälften om bristande tillgänglighet. Det kan vara tillgänglighet till vallokaler och länsrätter, tillgänglighet till information, över huvud taget tillgänglighet till olika byggnader, gator, kollektivtrafik, skolor osv. Jag tycker att detta är den viktigaste frågan. Det här handlar om mänskliga rättigheter. Jag hoppas att alla i den här salen, även när den är fullsatt, ska verka för att det blir en diskrimineringslag för hela livet och inte bara i arbetslivet. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Vi vill också jobba vidare med de handikappades ekonomiska situation. Jag är glad att det är uppmärksammat även i texten i budgetpropositionen att vi måste lägga mycket krut på detta. Sedan har vi bilstödet. Det är fint att det är en beredning på gång, men vi vill se till att det inte blir en långbänk här. Det får inte dröja för länge. Vi är vanligtvis inte några förespråkare för bilkörning, men just i det här fallet är det väldigt viktigt att det kommer i gång. För många är bilen kanske det enda sättet att ta sig fram. Så har vi assistenthjälp för personer som är över 65 år. Där vill vi så småningom komma med förslaget att man ska kunna få utökad assistans även om man är över 65 år, om man har behov av det. Vi kommer att återigen ta upp frågan om stöd till handikapporganisationer. Nu ska ju regeringen följa upp hur det ser ut, och vi vill i vår tur följa upp vad regeringen kommer fram till. Vi vill verka för att kommuner och landsting ska samarbeta bättre så att inte ska bli så som man har pratat om förut här i dag att landstinget inte vill betala och inte kommunen eller staten heller. Här måste vi ha en mycket bättre samordning. I välfärdsbokslutet har man konstaterat att krafterna att slåss för det man behöver, och dessutom har rätt till, har minskat. Detta råkar även barn ut för. Det finns köer till habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Nu finns det en utredare som ska se över hjälpmedelsförsörjningen för barn. Vi hoppas mycket på arbetet med motionerna i betänkandet Barn här och nu. Där är ett förebyggande arbete oerhört viktigt. Till sist vill jag framhålla det som står i handikappbetänkandet, nämligen att handikapperspektivet måste genomsyra varje område i politiken och ute i samhället.

Fru talman! Kerstin-Maria Stalin kom med en överraskande nyhet. Jag skulle bara vilja ha bekräftat att jag inte missförstod detta. Majoriteten och de borgerliga partierna hade olika uppfattningar när frågan om 65-årsgränsen var uppe för några månader sedan. Då föreslog de borgerliga partierna att man ska ha rätt till utökad assistans efter 65 år om har det behovet. Miljöpartiet motsatte sig detta tillsammans med övriga partier i majoriteten. Men jag uppfattade Kerstin-Maria Stalins uttalande här nyss så att Miljöpartiet kommer att återkomma och stödja ett sådant yrkande längre fram. Är det riktigt uppfattat?
Fru talman! Jag visste inte att det var en nyhet. Vi kommer att stödja ett sådant förslag. Vi vill verka för att man ska få detta om man har ytterligare behov. Vi vill undersöka de möjligheterna.
Fru talman! Det var glädjande. Jag hoppas att det inte uppfattas som oförskämt om jag frågar varför man inte kunde stödja det förslaget för två tre månader sedan.

Fru talman! Jag har två frågor till Catherine Persson. Hon sade inledningsvis att den svenska modellen är en förutsättning för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Anser Catherine Persson att anpassningen av den fysiska miljön i samhället har gått längre i Sverige än i andra länder? I den proposition vi tog ställning till i våras hänvisas till ett antal länder där i varje fall statsrådet ansåg att man har kommit längre än i Sverige. På motsvarande sätt har integrationen av funktionshindrade i arbetslivet enligt den svenska modellen gått bättre i vårt land än i andra länder. Den andra frågan gäller förändringarna - eller som vi har tolkat det försämringarna - av assistansreformen. Anser Catherine Persson att det inte finns några som helst nackdelar med uppdelningen av ansvaret för assistansreformen mellan kommunen och försäkringskassan? Har detta inte på något område skapat problem, som Catherine Persson kan se? Den tredje frågan som aktualiserades av det tidigare anförandet gäller om det har förts någon diskussion om rätten till utökad assistans efter 65 år också inom det socialdemokratiska partiet sedan vi senast fattade beslut i riksdagen?

Fru talman! Jag skulle bara vilja ge Catherine Persson möjlighet att återkomma i en andra replik. När hon uttrycker sig i termer av att den svenska modellen är en förutsättning för ett samhälle som är tillgängligt för alla och sedan i svaret på min fråga säger att hon inte vet om man har kommit längre i andra länder tycker jag att påståendet är lite ihåligt. Det är självklart att det finns andra modeller som har nått längre - det vet de som sysslar med de här frågorna - när det gäller anpassning av den fysiska miljön. Obligatorisk tillgång till sjuk och hälsovård finns i många andra länder, liksom obligatorisk skolgång och anpassning av lokaler.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till Den första är om Catherine Persson är beredd att verka för den demokratiska rättigheten för t.ex. hörselskadade att följa TV-debatter. Den möjligheten har de ju inte i dag. Min andra fråga gäller de psykiskt funktionshindrade. För att de ska kunna ta del av det statliga rehabiliteringsbidraget ska rehabiliteringen ske inom en begränsad tid. Jag ställer frågan med tanke på hur svårt det är för de psykiskt funktionshindrade att bestämma och förfoga över sin egen tid. De behöver ta lång tid på sig. T.ex. måste utbildning ske i deras egen takt och på deras egna villkor. Är Catherine Persson beredd att verka för detta?

Fru talman! Jag tackar för svaret på den första frågan. Det lät ju positivt. Men det är just detta med textade program som sänds i efterhand, och då är det inte lätt att hänga med i debatten. Den andra frågan gällde de psykiskt funktionshindrade. För att de ska kunna ta del av det statliga rehabiliteringsbidraget måste rehabiliteringen ha skett inom en viss tid. Eftersom de behöver tid på sig och det går långsamt med framstegen, har de inte möjlighet att ta del av bidraget i dag. Jag tycker att rehabiliteringsbidraget är viktigt för att de ska kunna utvecklas och komma någon vart i samhällsarbetet.

Fru talman! Den proposition som vi ska behandla i dag är resultatet av ett mycket konstruktivt samarbete mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I arbetet med propositionen har vi varit överens om att grundprinciperna i svensk forskningspolitik bör vara följande: Sverige ska behålla och också utveckla sin ledande ställning som forskningsnation. Det är staten som ska ansvara för forskningens frihet. Det är en viktig uppgift. Staten har också huvudansvaret för grundforskningen och för forskarutbildningen. I den här propositionen föreslås en ökad satsning på forskning med nästan 1,3 miljarder kronor under perioden 2000-2003. Alla vetenskapsområden förstärks och vissa områden får ytterligare förstärkning. För att upprätthålla en hög kvalitet inom forskningen föreslås en förändrad avvägning mellan fasta och rörliga forskningsmedel. En proportionellt större andel av universitetens och högskolornas forskningsresurser kommer nu att erhållas efter prövning hos externa forskningsfinansiärer. Det här ökar konkurrensen om forskningsmedlen. Vi menar att detta också kommer att möjliggöra en starkare profilering av lärosätenas forskning och en arbetsfördelning som skapar förutsättningar för en ökad samverkan mellan olika lärosäten. En ökad samverkan även med industriforskningsinstituten bör eftersträvas. Instituten är ett komplement till högskolorna och utgör, som vi ser det, en viktig länk mellan forskningen och produktionen. De har definitivt förutsättningar att utvecklas till ännu slagkraftigare instrument för industriell förnyelse. En annan viktig utgångspunkt för förslaget är att Sverige som framträdande forskningsnation, på grund av vår relativa litenhet, behöver genomföra en ökad kraftsamling och fokusering på ett antal viktiga områden. Det har varit vägledande för skapandet av den nya myndighetsorganisationen och också för satsningen på åtta strategiska forskningsområden. Totalt satsas 612 miljoner kronor på biovetenskap och bioteknik, IT-forskning, materialvetenskap och materialteknik, humaniora och samhällsvetenskap, det konstnärliga området, utbildningsvetenskap, vårdoch omsorgsforskning samt miljö och hållbar utveckling. Att dessa områden prioriteras betyder inte att forskningens frihet får beskäras. Forskarnas frihet att själva definiera, formulera och söka svaren på sina vetenskapliga frågeställningar är en mycket viktig princip i svensk forskningspolitik. Både forskningens kvalitet och nytta är beroende av att forskarna själva får välja ämnesområde, inriktning, avgränsning, metod, osv. Forskningspolitiken måste utformas med respekt för såväl det fria sökandet efter kunskap som de inomvetenskapliga bedömningarna och samhällets behov av prioriteringar. Till detta återkommer jag lite senare i mitt anförande. En viktig utgångspunkt för förslaget har också varit det förestående generationsskiftet inom svensk forskning. En stor del av dagens forskarutbildare är 55 år eller äldre, vilket innebär stora pensionsavgångar under de kommande åren. I propositionen görs därför betydande satsningar på att förnya forskarutbildningen och främja rekrytering av en ny generation unga forskare. 16 forskarskolor med inriktning på grundforskning skapas till en kostnad av 214 miljoner kronor. Skolorna ska var och en utbilda 25 doktorander, vilket innebär totalt 400 under fyra till fem år. Genom den här modellen med en värdehögskola och ett antal partnerhögskolor utvecklas samarbete och samverkan mellan lärosätena. Handledarutbildningens betydelse inom forskarutbildningen betonas också och en bestämmelse införs i högskoleförordningen om att varje lärosäte med forskarutbildning ska anordna handledarutbildning. Rådet för högskoleutbildning får också 5 miljoner kronor bl.a. för att utveckla handledarutbildningarna. Unga forskare ska kunna fortsätta att forska efter avlagd doktorsexamen. Därför får det nya vetenskapsrådet 110 miljoner kronor för s.k. rekryteringsanställningar och särskilda medel till framstående unga forskare. Möjligheter till forskning efter doktorsexamen förbättras också genom att universiteten får möjlighet att inrätta fyraåriga tjänster som biträdande lektor, som efter prövning kan övergå till fast anställning. I övrigt ska tjänsterna motsvara forskarassistenttjänsterna. Verksamheten ska bedrivas på försök i fem år och sedan utvärderas med hänsyn till hur rörligheten och jämställdheten har påverkats. Det gläder mig särskilt att det i propositionen ges ytterligare stöd för jämställdhetsarbetet. Där föreslås att en positiv särbehandling ska användas när man rekryterar till nya forskarskolor och för rekryteringsanställningar genom att det underrepresenterade könet ges företräde. I propositionen framhålls också att utbildning i jämställdhetsarbete och genusperspektiv ska ingå i handledarutbildningen. I det här sammanhanget vill jag också uttrycka mitt partis tillfredsställelse med att vi fått gehör för en forskarskola med genusvetenskap och att den inrättas i Umeå. För genusforskning går också öronmärkta pengar till Vetenskapsrådet. Vi tycker också att det är bra att forskarutbildningen i humaniora förstärks med Vänsterpartiet står alltså bakom den forskningspolitiska propositionen och yrkar därför bifall till den. Men i samband med att den forskningspolitiska propositionen behandlades i utbildningsutskottet behandlades även ett antal motioner från den allmänna motionstiden, däribland en vänsterpartistisk motion om forskningsprogrammet om militär underrättelse och säkerhetstjänst, det s.k. MUST programmet, varav en av hemställanspunkterna berör den övergripande relationen mellan vetenskap och politik. Motionens andra hemställanspunkt med konkreta förslag till åtgärder för att rädda forskningsprogrammet kommer senare att behandlas av andra utskott. Forskning är ett verksamhetsområde där det måste finnas klara gränser för den politiska styrningen och för vad politiska organ ska besluta om. Utan en genomtänkt ansvarsfördelning kan etiska problem uppstå. Viktiga värden kan riskera att gå förlorade och allmänhetens förtroende för forskning kan skadas. Relationen mellan vetenskapen och politiken får aldrig bli av det slaget att misstankar kan uppstå om att forskningen utnyttjas i politiskt syfte och gör forskarna till politiska verktyg och underleverantörer. Forskningsuppdrag kan och bör aldrig vara lösningen på aktuella politiska problem och dilemman. Vi menar att MUST-programmet aktualiserar och tydliggör den principiella frågan om balansen mellan forskarstyrd och beställarstyrd forskning. För oss är det viktigt att slå fast att det är forskarna själva, inte finansiärerna, som ska definiera forskningsproblemen. Ett regeringsuppdrag får inte vara av sådan specifik och avgränsande karaktär som MUST Med detta yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation nr 6.

Fru talman! Ett samarbete, oavsett var det sker, är ju ett ömsesidigt givande och tagande och en process som leder fram till någonting. Så har det varit i det här fallet också. Jag tror inte, tycker inte, att jag här i dag ska referera den processen. Det var svaret på första frågan. Den andra frågan gällde kritik mot doktorandreformen, en kritik som jag och mitt parti delar med Per Bill. Det är några år sedan, tror jag, som vi var uppe här i talarstolen och kritiserade den reformen. Då hade vi farhågor för vilka konsekvenser den skulle få. Dessa farhågor har delvis besannats, måste jag säga. Vad vi nu har kunnat se har vi faktiskt under den här mandatperioden fått något mjukare övergångsregler. Det har hjälpt en del av de studerande. Nu har tiden gått, och det behövdes ju också en uppstramning av doktorandutbildningen. Jag tycker att den här propositionen är väldigt inriktad just mot de unga forskarna och mot forskarutbildningen. Den ger uttryck för en väldigt positiv syn på just doktorandutbildningen och doktorandernas möjligheter under och efter utbildningstiden.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

Jag tror att det vore olyckligt att i dag riva upp doktorandreformen. Däremot tror jag att vi ska ägna oss åt att försöka få så trygga villkor för doktoranderna som möjligt. Jag håller med Per Bill om det han sade i sitt anförande, att det nu behövs en satsning på humaniora och samhällsvetenskap. Det gäller både grundutbildningen och doktorandutbildningen.

Fru talman! Låt oss säga att jag skickar iväg mina barn till affären och säger till dem: Nu får ni gå iväg. Ni får köpa vad ni vill, men det ska vara frukt för absolut inte mer än fem kronor och godis för inte mer än tre kronor och det vara si och det ska vara så. Så ska ni gå den här vägen. Det är den rätta vägen. Och så ska ni göra det här och det här och så ska ni vara tillbaka efter en och en halv timme. Då har jag naturligtvis sagt att ja, ni kan göra vad ni vill - men under mycket starka restriktioner. Fru talman! I ett demokratiskt samhälle är det fria yrkesvalet och den fria kunskapsbildningen viktiga fundament för samhällsutvecklingen. Genom att människor själva väljer sin utbildningsväg och forskares olika uppfinningar får styras av samhällsutvecklingen och den riktning som de tänker i utvecklas samhället successivt. Det finns ingen klar och en gång för alla given bild av hur samhället ska se ut i framtiden. Det är ju just det som är så fascinerande med den demokratiska processen; att det är vi som lever nu och det uppväxande släkte som kommer som hela tiden är med i en process och formar hur det ska bli om 30, 40 eller 50 år. Vad vi vet är att forskning och högre utbildning är oerhört starka styrfaktorer, om inte t.o.m. de starkaste, för hur detta framtida samhälle ska gestalta sig. Det finns värden som vi upplever som oerhört viktiga, i det här fallet för mig de demokratiska värdena som handlar om frihet och djup respekt. Jag menar att det är med respekt som vi ser tillbaka på forntidens eller äldre tiders pionjärer, sådana som har arbetat, levt och gjort sina val. Det har inte alltid i samtidens ögon har varit de goda valen. Men vi respekterar dem och ser att de har blivit goda val när vi tittar i backspegeln. Med samma respekt måste vi också se på människor i dag i akademin, ungdomar som väljer sin utbildning, forskare som väljer sitt forskarämne, forskare som vill ha en specifik forskarutbildning som passar deras livssituation. Vi måste ha samma respekt för dem, de som har olika önskemål och behov. Därför är friheten oerhört viktig för den rådande utvecklingen och för demokratin. När Britt-Marie Danestig talar om betydelsen av frihet för forskare håller jag och vi från vårt parti med om det till punkt och pricka. Men bekymret är att friheten begränsas av restriktioner i fråga om hur det hela ska gå till, vilket innehåll det ska ha och hur formerna ska utvecklas. Det var det jag ville visa med bilden av ett barn som går till affären - eller om det handlar om att nu ska vi forska och vara kreativa inför framtiden. Javisst, ge dem friheten. Men om den begränsas starkt av olika restriktioner i form och innehåll och i resurstilldelning blir friheten inte mycket värd. Där finns det naturligtvis en skärningspunkt mellan frihet och tvång. En sak vet vi. Det är att kreativiteten inte utvecklas av tvång. Vi kan t.ex. ta Vetenskapsrådet. Det har makten att fördela medel till forskarna. Men universitetsstyrelsernas och fakulteternas roll försvagas genom att man lyfter upp fördelningen till en ny nivå. Då kommer det i stället att finnas ett konkurrensförfarande mellan forskarna som går ända upp i Vetenskapsrådet. Det hade varit bättre att universitetsstyrelserna hade fått kvarhålla makten och att forskarna hade fått konkurrera inom det egna universitetet. För oss kristdemokrater är det givet att makten ska ligga på lägsta effektiva nivå. Är då detta förslag - det är en fråga som man kan ställa till vår utbildningsminister - en misskreditering, ett sätt att säga att universitetsstyrelserna inte har klarat sin roll? I så fall tycker jag att det är bättre att säga det. Men varför lyfta upp det på en ny nivå när ändå friheten inte finns eftersom pengarna de facto är öronmärkta sånär som på 30 miljoner år 2003? Vi tror inte på den utvecklingen; att centralisera, att se till att många forskare får jobba mer med att skriva ansökningar och konkurrera om ansökningar än de kanske har tid att forska. Detta har hittills varit ett problem. Och problemet kommer att kvarstå. Detta har hittills varit ett problem, och problemet kommer att kvarstå. Vi vill värna om den fria grundforskningen, och vi ser med oro på att det blir så knapp tilldelning av basanslagen till lärosätena. Vid varje uppvaktning i utbildningsutskottet och vid olika tillfällen när jag har varit ute och besökt lärosäten återkommer man hela tiden till att de enskilda forskningsinstitutionerna på lärosätena inte har medel att bygga en god forskningsmiljö där man kan stå upp för god kvalitet så att forskarna sedan kan dra hem externa pengar och arbeta vidare. Det måste på de olika lärosätena få finnas tillräckliga resurser för en god forskningsmiljö som innebär att man garanterar grundforskningen. Vi har särskilt den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen som med den tilldelning som regeringen ger ligger på 12 % i relation till naturvetenskap och teknik som har 56 %. Medicin har enbart 20 % och utbildningsvetenskap 1 %. Det är en tilldelning som man gör till olika områden, och där är vi bekymrade. Säger den här tilldelningen någonting om hur regeringen vill att framtidens samhälle ska vara? Då blir jag orolig. Jag tror nämligen att om vi ska hålla oss i framkant så måste vi fortsätta att ha en rejäl medicinsk forskning med rejäla miljöer. Vi vet redan nu att kostnaderna för människor inte bara i fråga om mänskligt lidande utan också i fråga om rena sjukvårdskostnader, i fråga om pengar, minskar om man har en god koppling till forskning. Vad vill då kristdemokraterna? Jo, vi skulle vilja jobba för en fördelning som hellre innebär 40 % till naturvetenskap och teknik på sikt, därför att de kan få in medel från många andra som är intresserade av teknik och naturvetenskap i kommersiella intressen. Vi vill göra en höjning så att medicin får 30 %. För några år sedan var det faktiskt 40 %, men regeringen har sänkt det till 20 %. Nu vill vi i alla fall höja det till 30 % och tro att vi ska få en god medicinsk forskning som är till nytta och glädje för samhällets medborgare. Samhällsvetenskap och humaniora vill vi ska få 20 %. Vi vill satsa på långsiktig och god forskning när det gäller utbildning och skola och satsa 3 % på detta. Vi tycker inte att det är rimligt med 1 % för detta och samtidigt ha enstaka och mindre projekt på t.ex. Skolverket. Vi tycker att det är bättre att göra en kraftsamling och få en god forskning när det gäller skolan för att klara av skolans problem, inte bara de nuvarande utan också inför framtiden. Det finns flera exempel på centralstyrning. Det som jag nu har nämnt gäller fördelningen av medel som i sin tur styr själva innehållet i forskningen. Vi har talat om styrningen som innebär att lärosätena inte längre får fördela medel till sina forskare. Ska inte de som vet mest om vad forskarna går för kunna fördela medlen så att den bästa kompetensen tas till vara? Nej, då har man från regeringen valt att lägga direktiv och regleringsbrev så fast att man bestämmer uppifrån. Vi har en tredje del, och det är forskarutbildningen med forskarskolorna där man satsar rejält nu. Ja, det är väl egentligen rätt så bra att också denna form får utvecklas. Men varför har man inte tagit sig an de andra problem som finns i forskarutbildningen och försökt att göra den flexibel? Vi har massor med resurser som skulle kunna tas till vara till förmån för forskningen och till förmån för samhället. Samtidigt kan jag vända på det: Varför ska inte någon som har gått vuxenutbildningen på ett smidigt sätt kunna arbeta och kanske forska bredvid om det är en bra modell för honom eller henne? Vi vill ha flexibilitet när det gäller formerna för forskarutbildning. Många gånger har jag tagit mig själv som exempel, men man är sig själv närmast. När man vet att man har fått möjligheter som har funnits tidigare så blir man bekymrad när regeringen genom en hård centralstyrning, som jag tycker att detta är, ändrar inriktning och tar bort de möjligheter som har varit guldkorn för många människor och förhindrar nutidens människor att ta till vara och få den möjligheten. Det är inte heller likgiltigt för forskningen hur grundutbildningen ser ut, den grundutbildning som nu styrts igenom regeringens dimensionering av utbildningsplatser i olika ämnen. Jag återkommer till detta när vi ska debattera nästa område som handlar om vuxenutbildning. Jag vill återigen säga att frågorna om högre utbildning och forskning är så viktiga när det gäller styrning, när det gäller ansvarsfördelning och när det gäller ansvaret för framtiden att de inte kan få behandlas kortsiktigt av en regering som är relativt svag. Dessa frågor måste vara långsiktiga till sin karaktär. De måste därför vara föremål för breda politiska lösningar. Stabilitet och långsiktighet kan bara garanteras om man har en bred politisk majoritet kring sakfrågorna. Detta fick egentligen vi i oppositionen ett löfte om i debatten här i kammaren i juni. Åtminstone tolkade jag det som ett löfte. Men vår utbildningsminister har inte infriat det. Trots att vi i oppositionen har visat ett enat motstånd mot centralisering och beredskap till överläggningar så har Thomas Östros inte inbjudit till ett enda samtal över partigränserna. Regeringen tycks beakta dagens behov. Och skälen för detta kommer väldigt ofta, men de är kortsiktiga till sin karaktär. Vi vill också ha en långsiktighet.

Det måste finnas en balans. Grunden för dagens och morgondagens samhälle byggs nu. Kristdemokraterna vill rädda den för demokratin helt oumbärliga fria akademin. Samhällets styrning får aldrig innebära en begränsning av ungdomars möjligheter till kunskap, lärosätenas självbestämmande och forskarnas frihet. Fru talman! Jag står självklart bakom samtliga reservationer och särskilda yttranden som kristdemokraterna har skrivit i samband med utskottsbehandlingen av betänkandet. Men för tids vinning yrkar jag bifall till reservation 3 under mom. 2 i utbildningsutskottets betänkande 6.

Fru talman! Yvonne Andersson betonade vikten av forskarnas frihet i likhet med vad jag själv gjorde i mitt anförande. Jag skulle vilja ställa några frågor när det gäller frihetsbegreppet. Yvonne Andersson tog upp balansen, eller avvägningen, mellan de fasta och de rörliga resurserna. I den här propositionen finns det en medveten, vill jag säga, tanke att konkurrensutsätta eller pröva forskningen utifrån vetenskapliga kriterier på ett något tydligare sätt än tidigare genom att utsätta den för extern bedömning. Yvonne Andersson ser inte något positivt i det. Allt stelnar ju i sin form, och det är väldigt viktigt att unga forskare får möjligheter att få forskningsanslag. Det tror jag att de kan få i stor utsträckning nu när de söker. Det är också viktigt för dem som så att säga har mycket på fötterna att vi får denna prövning, så att vi vet att vi satsar dessa stora pengar som samhället faktiskt satsar på rätt saker. Jag tycker att det hos kristdemokraterna också finns ett avståndstagande från, eller nästan en rädsla för, allt som handlar om naturvetenskap och teknik. Ser inte Yvonne Andersson att väldigt många stora och svåra frågor som vi faktiskt lever med i dag och som handlar om överlevnad och livskvalitet - energiförsörjningen är en oerhört viktig framtidsfråga men det gäller också klimatförändringar och hela miljöproblematiken - naturligtvis måste få sin lösning inom området naturvetenskap och teknik? Vidare gäller det väldigt mycket annat som hör ihop exempelvis med nanotekniken där vi kan förbättra människors livskvalitet genom att använda den för att få konstgjorda ögon eller öron osv.
Fru talman! Jag tror på konkurrens, på en balans mellan konkurrens och en gedigen resurstilldelning så att vi får forskningsmiljöer. Vi har ju börjat få en obalans i systemet som innebär att det inte finns tillräckligt mycket medel och resurser för att bygga upp forskningsmiljöer på lärosätena, som jag menar ska garantera grundforskningen. Detta gäller även de områden som andra intressenter inte är lika intresserade av, nämligen humaniora och samhällsvetenskap samt andra ämnen som är viktiga för samhället men som kanske inte direkt är viktiga i fråga om ett slags tillväxtpotential i materiell bemärkelse. Jag tror alltså på att det ska finnas konkurrens. Det ska finnas forskningsråd av olika slag där man kan söka projekt men det hindrar inte att tillräckligt med resurser ges för en rejäl grundforskning på lärosätena. Detta är särskilt viktigt för de mindre universitet och forskningsinstitutioner som vi har och som ännu inte har hunnit bygga upp den forskningsmiljö som krävs. Vad gäller den andra frågan kan jag säga att det inte finns någon rädsla hos kristdemokraterna för en utveckling i sig av naturvetenskap och teknik. Men om den ensidigt får utvecklas tror inte jag att den bringar till ett mjukt och mänskligt samhälle. Tvärtom är jag orolig för att det mitt i den materiella välfärden blir alltfler människor som inte orkar leva utan som på eget grepp slutar sitt liv därför att de inte finner meningen i livet - de mänskliga värdena har inte uppmärksammats. Därför tror jag på en balans också här. Jag är bekymrad över att t.o.m. Vänsterpartiet stöder regeringen i en alltför ensidig utveckling. Staten måste, menar jag, ta ett extra ansvar för de mänskliga värdena och för de kulturella värden som vi behöver.
Fru talman! Jag delar inte Yvonne Anderssons uppfattning när det gäller balansen. Vad som är en bra nivå tillhör självklart de saker som kan diskuteras. Jag tycker att den nivå som vi har kommit fram till i den här propositionen tillgodoser de båda viktiga delarna - alltså både detta med trygga forskningsmiljöer på universitet och högskolor och möjligheten för forskare att på lika villkor konkurrera om forskningsmedel; detta för att vi ska kunna driva fram utvecklingen på ett bra sätt. De avvägningarna tycker jag har också gjorts på ett bra sätt. På Yvonne Andersson låter det lite grann som att grundforskningen enbart bedrivs utifrån fakultetsanslag men så är det inte. I den här propositionen gör vi en kraftfull satsning mot grundforskningen. Vi betonar den och även den tvärvetenskapliga forskningen, just genom satsningar på vetenskapsråden och de under vetenskapsråden liggande ämnesråden.
Fru talman! Jag kan också se att ni har försökt finna en balans men jag menar att de som sitter med i Vetenskapsrådet, så som detta har organiserats, kommer att få en sådan makt över lärosätena och den grundforskning som ska bedrivas att den fria forskningen är i fara. Jag tror att det finns många småskaliga projekt och annat som inte kan konkurrera och kämpa med storskaliga projekt men som har ett stort värde för samhällets utveckling och framtid. Jag skulle vilja passa på och ta ett exempel när det gäller balansen mellan naturvetenskap och teknik samt humaniora och samhällsvetenskap. Vi har satsat på en nollvision inom trafiken och det tycker jag är jättebra. Det har vi ställt oss bakom. Enligt den senaste rapporteringen är vi nu nere i 580 dödsolyckor i trafiken men samtidigt är det mer än 1 500 personer som har begått självmord och 15 000 personer som har försökt att göra det. I det sammanhanget har vi de mänskliga aspekterna, meningen med livet. Jag menar att vi ska satsa på att inte få dödsolyckor i trafiken men vi ska också satsa på att människor omkring oss upplever meningen med livet och inte upplever att de försvinner i en teknifiering där de inte känner igen sig. Därför tror jag att de mänskliga värdena också är viktiga. Det är vad jag hävdar när jag säger att jag vill åstadkomma en balans. Det ena utesluter inte det andra. Däremot kan vi satsa hårt på båda fronterna. Därför vill jag ha en balans och dessutom föra ned det så att vi får en meningsfull akademisk frihet för dem som arbetar på respektive lärosäte.

Fru talman! Forskning handlar om frihet och mångfald. Den fria och kritiska forskningen är det viktigaste inslaget i ett öppet samhälle. Det är en huvuduppgift för forskningspolitiken att slå vakt om det öppna samhället och att stimulera ett fritt kunskapssökande. Många av de viktigaste upptäckterna som gjorts är ju resultatet av att det fria och förutsättningslösa sökandet har skett i form av grundforskning. Det är genom upptäckterna inom grundforskningen som basen läggs för en framgångsrik framtida tillämpad forskning och för utvecklingsarbete. Mångfalden i forskningen är också avgörande. Det handlar självfallet om en mångfald av forskare och forskning men lika mycket om en mångfald av högskolor och olika inriktningar. Utifrån det gäller det att vi ger högskolorna en chans att utvecklas och profilera sig och framför allt att vi ger dem ekonomiska friheter och förutsättningar för det. Centerpartiets uppfattning är att de fasta forskningsresurserna är en förutsättning för möjligheterna att, genom hög kvalitet, konkurrera om de rörliga medlen. Precis som Yvonne Andersson var inne på har den här fördelningen under ett par decenniers tid förskjutits mellan de fasta forskningsresurserna och de övriga. Givetvis gäller detta för samtliga högskolor och för de nya universiteten, som måste ges möjligheter att bygga upp konkurrenskraftiga forskningsmiljöer inom något eller några områden. Därför anser jag och Centerpartiet att de fasta forskningsresurserna till landets högskolor ska öka i både absoluta och relativa tal. Att ge större - inte villkorade, som regeringen föreslår - resurser direkt till forskare och lärosäten är just ett av de viktigaste sätten att öka den forskarstyrda forskningen och därmed den akademiska friheten. Utifrån dessa grundprinciper anser Centerpartiet att regeringens proposition Forskning och förnyelse är en besvikelse - den centraliserar resurser och beslut och minskar universitetens och högskolornas frihet. Men forskningspolitiken ska ju syfta till att stärka forskarnas och lärosätenas makt över resurserna, vilket också innebär att det fria kunskapssökandet stärks. Den bör också syfta till att fler högkvalitativa forskningsmiljöer byggs upp vid fler lärosäten. Därför ser vi propositionen som ett nederlag. Regeringen stärker sitt grepp om forskningen i stället för att öka forskningens frihet. Resurserna centraliseras, som sagt, och detaljstyrs också i viss mån. Det mänskliga perspektivet på kunskap och utveckling som här får representeras inom humaniora och samhällsvetenskap sätts i vissa fall på undantag. Östros, som många gånger tidigare har pratat om ökad frihet och om goda och starkare resurser till högskolorna och universiteten, hur de tidigare orden kan stämma överens med den proposition som vi i dag kan se framför oss. Fru talman! I våras ställde sig Centerpartiet avvaktande till den organisationsproposition som då kom. Vi menade, liksom flera gånger tidigare, att en bredare parlamentarisk förankring skulle komma till stånd när det gäller så stora frågor som de om organisationsförändringar och om den framtida forskningspolitiken. Vi vill ha en hållbar och stabil forskningspolitik. Så blev tyvärr inte fallet. När forskningspropositionen kom i höstas visade det sig i stället att regeringen utelämnat en av de viktigaste punkterna i förslaget, nämligen den om resursfördelningen för den nyinrättade centrala forskningsfinansieringsmyndigheten, Vetenskapsrådet. Detta innebar att regeringen själv ansåg sig stå för de ramar som riksdagen tidigare satt upp. Vi, liksom flera partier, ansåg detta helt orimligt. Och en kort tid därefter kom regeringen med ett förslag till fördelning. I Forskning och förnyelse anger regeringen vidare hur det beslutade resurstillskottet de närmaste åren i stort sett i detalj ska fördelas till förmån för Vetenskapsrådets egna prioriteringar. Regeringen tar med andra ord på sig uppgiften att själv agera vetenskapsråd och stå för de bedömningar som forskarsamhället rimligen självt borde göra. Trots vackra ord om förnyelse och förändring inom forskningen, om nya forskningsområden och forskningens frihet är prioriteringarna dessutom ganska konventionella och förutsägbara. Regeringens agerande innebär, som vi ser det, ett ingrepp i den fria forskningen och sprider osäkerhet om statsmakternas ambition att även framåt låta forskningen vara fri i Sverige. Regeringen borde därför ha avstått från att i detalj reglera hur resurstillskottet till Vetenskapsrådet ska användas den kommande perioden. Propositionen tar också upp ett antal andra delar. Det kan handla om en diskussion om de s.k. overheadkostnaderna. Vi i Centerpartiet har i princip inget emot att externa forskningsfinasiärer ska stå för uppkomna kostnader, men vi har sett det som orimligt att definitivt slå fast en nivå för hur stort påslaget ska vara mot bakgrund av den mångfald av former för extern forskningsfinansiering som finns. I stället borde man göra en genomgång för att visa vilka kostnader som ska kompenseras. Fru talman! Det behövs en bättre koppling mellan grundutbildning och forskning inom högskolan. De högre studierna ska vara forskningsförberedande, och det behöver satsas mer resurser på att finansiera doktorandtjänster inom samtliga prioriterade områden. Regeringen sätter upp relativt höga mål för antalet doktorander, och det tycker vi är väldigt bra, även om det är svårt att se hur medelstilldelningen motsvarar målet. Regeringen stärker också sitt grepp över svensk forskning och vidare centraliserar beslutsfattandet över forskningen och forskarutbildningen till de stora universiteten genom sitt förslag om forskarskolor. Partnerhögskolorna kommer med förslaget att hamna i en beroendeställning i förhållande till fakultetsnämnderna vid de utsatta universiteten. Det är ju lite bekymmersamt vad gäller de nya universiteten och högskolorna med vetenskapsråd, som rimligen borde få än större möjlighet att själva styra över resurser för forskning och forskarutbildning. Det bör t.ex. innebära att forskarskolor etableras även vid de nya universiteten och högskolorna. Det bör också innebära att man garanterar lärosätenas möjligheter att rekrytera till forskarskolor och lärosätenas lika inflytande över dem. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag som innebär en organisation enligt vad jag beskrivit ovan. Forskarutbildningen bör också utvärderas, och de forskarstuderandes situation ser vi ska funderas över och diskuteras i en föreslagen studiesocial utredning, som vi återkommer till i nästa avsnitt.

Utifrån den utgångspunkten höjer vi anslaget för samtliga tre ämnesråd. För att få överblick av forskningspolitiken har vi lagt fram ett förslag, som vi gjort många gånger tidigare, om att föra fram en samlad forskningsbudget där all offentlig forskningsfinansiering redovisas. Det förslaget har vi som sagt lagt fram även detta år. Fru talman! Centerpartiet har drivit på utbyggnaden av högskolorna och utbildningsplatser runtom i landet. Det absolut viktigaste är nu att satsa på grundutbildning och forskning. Därför behöver högskolorna och universiteten ett andrum för att kunna satsa på nya lärartjänster och kvalitetsutveckling. Dagens forskningsfinansieringssystem anser vi bör förändras. Men forskningens framtid beror inte helt och fullt på hur vi organiserar den utan på hur vi kan säkra den akademiska friheten och forskarnas möjligheter. Det beror också på resurser till forskningen. Centerpartiet vill decentralisera och stärka den fria forskningen. Vi vill ha en stark grundforskning, ge större, inte som regeringen villkorade, resurser direkt till forskare och lärosäten. Vi vill ha en ökad högre utbildning i hela landet, där många får möjlighet till utbildning och forskning av hög kvalitet. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla Centerpartiets reservationer, men jag väljer att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1 och reservation 4 under mom. 2.

Fru talman! För hela Sveriges utveckling är kvaliteten på forskningen av helt avgörande betydelse. En liberal forskningspolitik har genom åren haft helt andra utgångspunkter jämfört med politik som grundar sig på socialism eller konservatism. Begreppet frihet är ett nyckelbegrepp för liberaler, frihet för studenterna att välja studieinriktning, frihet för forskningen att välja inriktning och frihet för universitet och högskolor att styra sig själva. Forskningen måste ha en bred bas som står fri både mot politiska och mot kommersiella intressen. Därför syftar Folkpartiets politik till att öka universitetens och högskolornas autonomi. Vi vill att en större andel av de statliga forskningsresurserna ska fördelas direkt till olika lärosäten. Riksdagen ska göra prioriteringar mellan vetenskapsområden, men beslut om enskilda forskningsuppdrag ska i första hand fattas på vetenskaplig grund. Därför ska ledamöterna i högskolestyrelser, vetenskapsråd och stiftelser inte tillsättas politiskt. Därför ska inte heller regeringen utse ordförande i högskolornas styrelser. För dem som hoppades på en ny forskningsstrategi var tyvärr regeringens proposition Forskning och förnyelse en stor besvikelse. I princip är propositionen mera en utförliga beskrivning av budgetförslaget för 2001, men den innehåller i liten utsträckning en beskrivning av regeringens strategi. Men på en punkt ger propositionen ett tydligt besked - detaljstyrningen och centralstyrningen av svensk forskning kommer att öka. Regeringen skriver också i propositionen att andelen anslag som går direkt till högskolor och universitet, fakultetsanslagen, ska minska. De forskarskolor som inrättas är också ett exempel på centralplanering och uppifrånperspektiv på forskning. Det är väl inte riksdag och regering som ska bestämma vilka högskolor som ska samarbeta. Det klarar de bra att utveckla själva. En liberal forskningspolitik syftar precis tvärtom till att öka den delen av anslagen som går till fakultetsanslagen och att låta högskolorna själva bestämma hur forskarskolor och samarbete ska växa fram. Det är inte möjligt att på förhand avgöra om forskning inom ett visst område kommer att medföra samhällsnytta eller inte. Det som i dag framstår som onyttigt och ointressant kan i morgon vara värt den största uppmärksamhet. Historien om vetenskapens största landvinningar är ett bevis för detta. Nästa år, 2001, ersätts de gamla forskningsråden med regeringens nya vetenskapsråd. Vetenskapsrådet ska enligt regeringen fördela över 1,7 miljarder till olika vetenskapsområden. Det var nog många som blev minst sagt förvånade när det inte stod något i regeringens proposition om hur dessa pengar ska fördelas mellan olika vetenskapsområden. Samtidigt fanns det andra detaljförslag om vetenskaplig utrustning och olika projekt m.m. för ganska små summor pengar. Men beträffande den stora summan visste vi ingenting. Sedan kom regeringen med en komplettering, en liten skrivelse där det föreslogs hur vetenskapsrådets pengar ska fördelas nästa år. Den stora nya organisationen som är regeringens flaggskepp i den nya forskningspolitiken, det s.k. vetenskapsrådet, avfärdas med en liten skrivelse på några sidor som innehåller en tabell över hur pengarna ska fördelas. Men riksdagen och forskningen har inte fått veta omfattningen på resurserna för den närmaste planeringsperioden, dvs. tre år. Och det finns ingenting om långsiktig strategi. Jag tror att det hade funnits goda förutsättningar för att ha en bred diskussion över alla partigränser om forskningsinriktningen. Inte minst Folkpartiet hade gärna ställt upp på det. Men regeringen valde i stället att presentera en, som det verkar, mycket snabbt ihopkommen liten skrivelse utan strategidiskussion inför framtiden. Fru talman! I Folkpartiets budgetförslag stärker vi forskningsresurserna totalt. Vi föreslår en ökning av de totala anslagen till forskning och forskarutbildning med 1 1⁄2 miljarder på tre år. Det behövs verkligen mer pengar till forskarutbildning. Det finns i regeringens budget bara pengar till hälften av de doktorer som enligt regeringen behöver utbildas. Dessutom vill Folkpartiet att andelen som går direkt till fakultetsanslagen ska öka. Utöver de pengar som jag har nämnt föreslår vi för nästa år att varje universitet ska få ökade egna forskningsresurser med När det gäller Vetenskapsrådet vill vi överlämna till de tre ämnesråden som ingår i Vetenskapsrådet att utifrån vetenskaplig bedömning prioritera forskningsprojekt. I vårt budgetförslag får de tre ämnesråden mer pengar att fördela och det blir mindre kvar som i förväg binds upp av riksdag och regering. I Folkpartiets budget får det humanistiska vetenskapsområdet en större del av resurserna. Humanistisk och även samhällsvetenskaplig forskning har under senare år fått en krympande andel av resurserna. Historien visar att humanvetenskaperna är en nödvändig förutsättning för att beslut om framtidsfrågor ska grunda sig på ett brett kunskapsunderlag. Problemställningar inom ny teknologi, miljö eller internationella frågor måste också innehålla etiska, historiska och allmänmänskliga aspekter. Även här handlar det om att tona ned synen på att kunskap alltid ska gå att översätta till kortsiktig nytta. Dessutom visar det sig att humanistiskt utbildade människor har mycket goda möjligheter till anställning på de mest skilda typer av arbetsplatser. Fru talman! Folkpartiets budget för den högre utbildningen och forskningen genomsyras av kvalitetstänkande och av respekt för forskningens frihet. Det är inte genom detaljstyrning som riksdagen ska fördela pengar utan genom att utveckla och förfina utvärdering och uppföljning. Dessutom blir det alltmer uppenbart att forskningen i Sverige behöver en rejäl resursförstärkning jämfört med i dag. Denna resursförstärkning föreslår Folkpartiet i sin budget, en budget som är helt igenom finansierad. Jag hoppas att debatten framöver ska visa fler partier i riksdagen att Sverige behöver större satsningar på forskning och på utveckling. Fru talman!

Fru talman! Det är en förmån att få vara med och presentera en spännande proposition i en spännande tid. Vid mynningarna till de älvar i norra Västerbotten där min farfar och hans kamrater en gång flottade timmer börjar nu Internet Bay. Så kallar många ungdomar det område som sträcker sig från Skellefteå upp över norra Finland. Det har inspirerats av hängivna forskare vid Luleå universitet, utvecklats ur tankar från andra sidan Atlanten, från KTH och andra lärosäten i vårt land. Häromveckan läste jag i Nerikes Allehanda om en Örebrokvinna som drabbats av Parkinson. Hon kan börja plugga nu igen tack vare de forskarinsatser som har lagt grunden till L-Dopa. På gamla verkstadsindustrier prövas materialteknik som ger nya förutsättningar för morgondagens produkter och produktionsprocesser. Sverige är tillsammans med Förenta staterna det land i världen där varje invånare satsar mest pengar på forskning. Propositionen visar att Sverige - trots att vi har haft tuffa sparmål - tillhör de få länder som har orkat fortsätta att satsa nya offentliga medel på forskning under 90-talet. Alltsedan Tage Erlanders tid har stöd till svensk forskning - inte minst grundforskning - varit en grundsten i socialdemokratisk politik. Det har också haft bred förankring i riksdagen. Det ger resultat. Tillsammans med Schweiz toppar vårt lands forskare listan över publicerade artiklar per invånare. Svenska forskare nämns med respekt. Samtidigt satsar svenskt näringsliv stora pengar på forskning och utveckling, 2,7 % av BNP. Det är mycket, också sett mot den statliga satsningen. Per Bill har rätt. Vi ska vårda den forskningen. Det gör vi bl.a. genom att ha en kreativ och utvecklande utbildningsmiljö i Sverige som gör att unga människor orkar, vågar och vill satsa på forskning och kreativa lösningar. Den näringslivsfinansierade forskningen har ett starkare fokus på utvecklingsarbete och tillämpad forskning än den som stöds med skattepengar. Forskningspropositionen bygger på ett gediget arbete av Utbildningsdepartementet. Den har arbetats fram i samarbete mellan de tre samarbetspartierna. Men det är också en proposition där väldigt många och inte minst den allmänna debatten satt viktiga spår. Det började med den parlamentariska utredningen Forskning 2000. Den slog fast statens ansvar för grundforskningen och markerade att vi efter en tid av mycket kraftiga satsningar på tillämpad forskning - inte minst genom forskningsstiftelserna - måste säkra grundforskningens starka roll i Sverige. Forskning 2000 slog också fast behovet av att stärka resurserna till teknik och naturvetenskap. Parallellt med Forskning 2000 arbetade utredningen God sed i forskningen. Den har satt viktiga spår i propositionen, inte minst vad gäller deklarationen om lärosätenas ansvar för god forskningssed. Staten har tillsammans med näringslivet genom Industriförbundet och IVA stimulerat till en spännande framtidsanalys i den breda studien Teknisk Framsyn. Forskare och praktiker från breda områden i samhället har sökt några av de grundbultar som kan bidra till ett Sverige i harmonisk tillväxt. Bland de områdens om Teknisk Framsyn särskilt har lyft fram finns områden där nya pengar satsas i forskningspropositionen. Det handlar om IT, bioteknik, materialteknik, utbildning, men också om vård och omvårdnad. De senare är områden som tidigare inte varit lika mycket i fokus i den allmänna forskningsdebatten. Lärosätena har gjort stora insatser för att formulera forsknings och kunskapsstrategier. Arbetet har drivits på varje enskilt universitet och varje enskild högskola. Det har haft ett dubbelt värde. Det har påverkat propositionens utformning och också stärkt det enskilda lärosätets möjlighet till profiliering och samverkan med alla. Framgångsrika försök med forskarskolor har satt spår i det förslag som nu ligger på riksdagens bord. En gemensamt insikt om vårt ansvar för ekologisk uthållighet har satt spår hos oss alla och måste genomsyra det arbete som utförs inom alla kunskapsoch forskningsområden. Jag tror inte att jag är orättvis om jag deklarerar att visst har Gunnar Goudes och Miljöpartiets envetna bevakning av miljöperspektivet under arbetet med propositionen haft betydelse både för medelstilldelningen och för markeringar i propositionen. Den forskning som utförs vid universitet och höskolor spelar en avgörande roll för Sverige som forskningsnation. Det har varit ett begränsat utrymme för stora satsningar under de tuffa sparår vi nu har bakom oss. Jag kan ändå vara stolt över att vi kan konstatera att de fasta forskningsanslagen har kunnat öka trots det stora saneringsarbete samhället har gått igenom. Nu finns det resurser att gå vidare. Totalt ökar resurserna för satsning på universitet och högskolor med årliga ca 650 miljoner de närmaste åren. Det är mycket pengar. Det svenska forskarsamhället ska präglas av samverkan och förmåga till kraftsamlingar. Det kan vi åstadkomma genom att ta vara på möjligheter i hela landet. En betydande del av de fasta forskningsresurserna avser nya universitet som Karlstad, Örebro och Växjö. De genomför nu mycket kraftiga ökningar på forskningsområdet. Antalet professorer har t.ex. mer än fördubblats de senaste åren. Forskningspropositionen innehåller också förslag till förstärkningar av fasta forskningsresurser vid övriga högskolor med målet att alla lärosäten ska ha möjlighet att utveckla och förstärka sina forskningsprofiler och erbjuda sina studenter närkontakt med forskningen. Särskilda pengar satsas på att förstärka de fasta forskningsresurserna för humaniora vid de gamla universiteten. Ju svårare framtidsfrågorna blir, desto viktigare är det att dagens utveckling är väl förankrad i trygg kunskap om frågor som människans historiska arv, filosofi, kultur och etik. Fru talman! Propositionen innehåller en kraftig förstärkning av rådsresurserna. Det nyinrättade Vetenskapsrådet kommer år 2003 att disponera ytterligare nästan en halv miljard kronor för satsningar på grundforskning. Rådets uppgift är att tillsammans med ämnesråden stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. Rådet ska ta ansvar för vissa för hela forskarsamhället gemensamma frågor som finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning och internationell forskningssamverkan. Rådet har också ansvar för att utveckla forskningsinformation och dialog. Kraven ökar när nu varje medborgares framtid blir alltmer beroende av forskarsamhällets framsteg, och kraven på kloka beslut om hur vi människor ska ta vara på forskningens frukter ökar. I resurserna till Vetenskapsrådet finns också särskilda pengar till genusforskning. Där spelade tidigare FRN en viktig roll. Vetenskapsrådet kommer att en viktig roll för forskningen inom enskilda vetenskapsområden. Huvuddelen av pengarna tillförs råden utan särskilda anvisningar. Men där finns också medel för att kraftsamla kring viktiga framtidsområden. Det handlar om IT, bioteknik, materialteknik, humaniora, vård, konst, utbildning och miljö. Låt mig bara nämna några ord om de tre områden som tidigare inte uppmärksammats lika mycket som nu. Det gäller först satsningarna på forskning kring utbildning och lärande. Här satsas 114 nya miljoner i forskningspropositionen. Till det kommer nya pengar till Skolverket. Sveriges möjligheter att ge alla medborgare en god utbildning kommer att ha avgörande betydelse för våra möjligheter att lyckas som kunskapsnation. Då behöver lärarutbildningar och människor på fältet tillgång till engagerad och högkvalitativ pedagogisk och didaktisk forskning. Jag är förvånad över att det parti som talar högst och bredast om den svenska skolan, Folkpartiet, inte ansett det mödan värt att stödja en sådan satsning hos Vetenskapsrådet. Kanske är det så illa med dagens skolpolitik hos Folkpartiet att den inte tål att konfronteras med seriösa forskares analyser. Sedan gäller det satsningarna på vårdvetenskap. Jag är stolt och glad över att propositionen och betänkandet gör påtagliga markeringar av behovet av forskning kring vård och omvårdnad både i resurser till Vetenskapsrådet och genom en särskild forskarskola. Detta är en tung samhällssektor. Den är inne i så svåra omdaningar att forskarsamhällets stöd är nödvändigt. Slutligen gäller det satsningen på konstnärlig utbildning. 20 miljoner är inte våldsamt mycket pengar. Men det är ett tydligt uttryck för att regeringen har förstått den kraft som ligger i samspelet mellan kultur, humaniora och de tekniska och medicinska framsteg som görs på olika samhällsområden. De satsningar som görs i betänkandet har dubbla syften. Det första är att genom hög kvalitet, profilering, fokusering och samverkan öka vår gemensamma kunskap. Det andra är att säkra att Sverige både nu och i framtiden har tillgång till engagerade och skickliga forskare. Svensk forskning står inför ett generationsskifte. Därför görs rejäla satsningar på en fortsatt utbyggnad av forskarutbildningen. Den får stöd av de 16 nya forskarskolor som kommer att spela en viktig roll för att stimulera till bättre forskarutbildning, att bygga nätverk och fånga upp nya forskarbegåvningar. Lärosätenas ansvar för utbildning och stöd till handledare markeras. I betänkandet slås också fast behovet av goda karriärmöjligheter för unga forskare. Till rådens uppgifter hör att fördela betydande resurser. År 2003 finns 110 nya miljoner till rekryteringsanställningar och individuella bidrag till framstående unga forskare. Herr talman! Forskningspropositionen ger resurser och inriktningar som ska säkra och utveckla Sverige som framstående forskningsnation. Forskningsministern, som snart står inför att samordna dialogen om EU:s forskningspolitik, kommer säkert mer initierat än jag att kunna berätta om det internationella samarbete där Sverige är en viktig medaktör. Låt mig därför ägna sista delen av mitt anförande till några små påpekanden kring de reservationer som står som alternativ till dagens betänkande. Det är ingen enkel uppgift, herr talman. Oppositionen är egentligen bara enig när den skäller på regeringen. Sedan spretar det åt alla håll. Moderaterna gör satsningar på ett institute of health till sin huvudfråga. Där står det ensamt mot sina övriga borgerliga kolleger. Centern vill minska satsningarna på de äldre lärosätena och göra de kraftfulla satsningarna på nya universitet och högskolor ännu större. Moderaterna säger nej till varje tanke på att ta någon regional hänsyn. Kristdemokraterna vill föra in kraven på kristen etik och västerländsk humanism som vägledande för svensk forskning. Alla vi övriga partier är eniga om att det är både farligt och dumt. Vad som är värre är att Moderaterna t.o.m. säger nej till att lagreglera kraven på god forskningssed. Folkpartiet säger nej till Vetenskapsrådets satsning på utbildningsvetenskap, medan Kristdemokraterna vill öka anslaget. Herr talman! Man kan nog konstatera att det är tur för svenska folket att det har valt den regering det har valt. Herr talman! Riksdagen kan genom att ge anslag och förutsättningar på viktiga områden skapa en god grund för svensk forskning. Men ingen av oss kan göra jobbet. God forskning handlar om hängivna insatser från enskilda forskare som tålmodigt och passionerat söker nya sanningar och ifrågasätter gamla. Genom IT och moderna kommunikationer har de fått nya möjligheter att kommunicera mellan lärosäten och över nationsgränser. Det handlade förr nästan bara om män. Det handlar i dag om kvinnor och män som tillsammans som goda kamrater söker sig fram över nya fält. Ett vet vi, och det är att deras förmåga till engagemang kommer att spela en avgörande roll för allas våra möjligheter i framtiden. Herr talman! Hur var det skalden sade? Det är passionen som öppnar dörren för de nya framstegen. Det är fantasin som driver våra fabriker. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Syftet med forskarutbildningsreformen var just att skapa stabila förutsättningar för doktoranderna. Det var mycket starka protester. Socialdemokratin var, vill jag minnas, ensam med Centern om att driva igenom reformen. Det blev också protester från studenternas sida. Jag träffade för en tid sedan Sveriges Förenade Studentkårer, som sade: Vi är mycket positiva till den här forskarutbildningsreformen. Den är inte färdig än. Det finns saker att göra när det gäller finansieringen för de forskarstuderande. De är naturligtvis inte nöjda, och det ska de inte vara. Men vi har fått ett stabilare system som säkrar att fler människor har möjlighet att snabbt och effektivt gå igenom en forskarutbildning och möjlighet att gå och jobba som disputerad forskare. Sverige har ett förhållandevis generöst system på många områden för forskarutbildningen. I propositionen tar vi steg vidare genom bl.a. de forskarskolor som kommer att finansiera ett mycket stort antal doktorander.

Herr talman! Det är oerhört viktigt att vi har hög kvalitet på våra doktorsavhandlingar i Sverige. Det är också viktigt att vi har en bra utbildning. Det är därför som det i propositionen finns förslag om att ställa krav på handledarutbildningen och handledarna. När man under den förra mandatperioden formulerade forskarutbildningsreformen var det just mot bakgrund av att så många doktorander fick ett för dåligt stöd och en för dålig uppbackning. Viktiga ungdomsår och viktig forskning gick förlorade för dem för att de inte i inledningen av sitt forskararbete fick den uppbackning och det stöd som de behöver. Jag tycker inte alls att det är orimligt att se en fyraårig forskarutbildning som grund för forskarna under förutsättning att vi har - och det är det vi jobbar för och har kommit långt i Sverige med - en vettig grundfinansiering och en bra uppbackning under forskarutbildningen. I propositionen finns kraftfulla satsningar på postdoktorala tjänster. Det är inte minst viktigt för de unga människor som väljer en forskarutbildning i dag.
Herr talman! Inger Lundberg sade i sitt anförande att hon tycker att det är tur att den regering som sitter i dag sitter. Och det är det väl kanske - för dem som inte riktigt orkar tänka själva eller tycker att det är jobbigt att ha valfrihet. Det är ju så regeringen agerar! Den tror sig i själva verket veta bättre än människor gör själva. De kan själva agera, och vet själva hur de har det i sina familjer när det gäller maxtaxan eller skolan t.ex. Det gäller också forskningen, som här, och forskarskolor, som jag ska komma in på nu. Jag tycker att forskarskolor är en bra idé. Men jag tycker inte att sättet man gör det på är bra, med den centraliserade tanke och den oerhörda nonchalans som man visar universitet och högskolor runtom i landet. Från centralt håll och på förutbestämt sätt säger man: Den och den skolan och ni ska göra det här, och du ska göra det här osv. Sedan får ni som inte får något tilldelat vara med vid sidan om och fundera på hur ni kan vara med, och hur de som ska gå i forskarskolan ska göra osv. Hur fungerar egentligen detta dubbla budskap? Inger Lundberg sade också att det är viktigt att stärka de enskilda högskolornas och universitetens lika möjligheter och den frihet som de har. Hur går egentligen de här två sakerna ihop, Inger Lundberg?
Herr talman! De forskarskolor som nu föreslås i forskningspropositionen har sin grund i de forskningsstrategier och det arbete som gjorts ute på de enskilda lärosätena. Det är riktigt att det finns en mycket tydlig politisk markering i det. Den tydliga och mycket starka politiska markering som vi vill göra från majoritetens sida gäller behovet av samverkan mellan olika lärosäten. Vi har en decentraliserad organisation i Sverige. Där är Centern och socialdemokratin överens om värdet av att ha forskande lärosäten i hela landet. Samtidigt är ju Sverige en relativt liten forskningsnation, och därför är det viktigt att vi hittar möjligheter för lärosätena att samverka. På många punkter är samarbetet bra, men det behöver stimuleras oerhört mycket mer. Här ger forskarskolorna på strategiska områden utifrån de förslag som har lagts fram av de enskilda lärosätena i sina forskningsstrategier en mycket stor möjlighet. De ger möjlighet både till en bättre forskarutbildning och fler forskarutbildade och till bra samverkan med hög kvalitet på alla lärosäten i landet. Är det inte tur att detta förslag har lagts fram, Sofia Jonsson?
Herr talman! Jag tycker att förslagen om att vi ska stärka friheten och ge större resurser till högskolorna och universiteten runtom i landet är bra. Enligt de förslagen är friheten stor. Men det är den inte med majoritetens förslag i propositionen. Man går inte alls den vägen, utan man gör precis tvärtom. Har inte Inger Lundberg lyssnat på vad man bl.a. från Örebro universitet har sagt både om propositionen och om forskarskolorna? Man är starkt kritisk. Man funderar på hur man ska kunna ha lika möjligheter och rättigheter och ett bra inflytande på de forskarskolor som kommer till stånd. Per Bill var inne på en annan fråga och diskuterade den: Vad händer med det fåtal - för det är bara ett fåtal - studenter som får möjlighet att gå i de här skolorna? Hur ska vi stärka resten - alla de doktorander som finns? Centerpartiet har lagt mycket pengar till forskningen runtom på landets högskolor och universitet, men också till att stärka doktoranderna och till fler doktorandtjänster. När ska Socialdemokraterna ta det steget?
Herr talman! Socialdemokratin gör med samarbetspartierna en kraftfull satsning på forskning och forskarutbildning och på lärosätena i propositionen. Det vet Sofia Jonsson. När det gäller frågan om forskarskolor och de nya universiteten har regeringen valt att inte lägga ut enskilda forskarskolor eller värdskap för dessa på de nya universiteten. I stället - och det vet Sofia Jonsson också - görs en mycket kraftfull ökning under en fyraårsperiod av de fasta forskningsanslagen för de nya universiteten. Det ger dem möjlighet att själva välja. De kan välja modellen med forskarskolor med nätverk eller om de i första hand vill bygga upp andra former av nätverk. De står i en situation nu där det krävs oerhört mycket kreativitet, nytänkande och profilering från deras sida. Jag tror därför att denna bedömning har varit riktig.
Herr talman! Inger Lundberg gav en ganska bra översikt över de utredningar vi har haft. Hon uppehöll sig, tror jag, flera minuter vid Forskning 2000. Det enda intressanta som Inger Lundberg glömde att säga var att idéerna i Forskning 2000 går i en helt annan riktning än det beslut vi fattar i dag. Forskning 2000 betonade ju universitetens frihet, den fria grundforskningens betydelse. Det vi ser i beslutet i dag är att de pengar som fakulteterna själva disponerar över minskar, att regeringen på olika nivåer går in och styr forskarskolor. Ibland går man väldigt långt och talar om pengar till assistenttjänster etc. Man kan nästan säga att regeringen då beter sig närmast som en institutionsstyrelse eller fakultetsnämnd, så det vi beslutar om i dag går i totalt motsatt riktning jämfört med den frihet som Forskning 2000 talade om. Över huvud taget, herr talman, har vi under ungefär 8-10 år, kanske mindre än 8 år, bevittnat ett antal steg som minskar universitetens autonomi. Vi har sett hur man har placerat politiskt tillsatta personer i stiftelser och politiskt tillsatta nyckelpersoner i forskningsråd och nu i ämnesråd. Och den här utvecklingen fortsätter med det här beslutet. Avslutningsvis, herr talman, gjorde Inger Lundberg ett stort nummer av att Folkpartiet tar bort 20 miljoner till utbildningspolitik. Det är ju för att vi tycker att ämnesråden ska ha mer att bestämma över. I vårt budgetförslag ger vi 500 miljoner mer till forskning än vad regeringen gör. Det blir mycket mer utbildningspolitisk forskning av de resurser som Folkpartiet föreslår än av det regeringen har.
Herr talman! Det är möjligt att Ulf Nilsson har rätt när det gäller utbildningspolitiken ute på fakulteterna. Men Ulf Nilsson vet precis lika väl som alla andra i utbildningsutskottet att det har varit viktigt att verkligen göra en fokusering på utbildningsvetenskap. Han vet att vi trots mycket stora forskningsanslag på lärosätena har en försvinnande liten strimma av utbildningsvetenskaplig forskning. Det är absolut nödvändigt att vi får en kraftfull ökning av den pedagogiska och didaktiska forskningen. Sedan, Ulf Nilsson, till Forskning 2000. Grundforskningens viktiga roll har en direkt koppling till den grundsyn som fanns i Forskning 2000, och även till synen på naturvetenskap som jag nämnde tidigare. Men det är också så att Forskning 2000 har varit föremål för remissbehandling. Det fanns förslag i Forskning 2000 som vi har tagit avstånd från, t.ex. förslaget om att inte stå fast vid den tredje uppgiften vid lärosätena. Det är som jag sade tidigare inspiration och diskussion från mycket breda kretsar på lärosätena och i den allmänna debatten som har lett fram till den forskningsproposition som nu föreligger.
Herr talman! Det verkar ändå nästan som om Inger Lundberg och jag är överens om att är det någon riktning vi kan se med det här beslutet så är det att de beslut som universitet och forskare fattar själva minskar. Och det är ju bra att vi är överens om det. Men det stämmer inte med vad Forskning 2000 en gång tänkte. Jag tycker att vi borde vända riktning. De medel som universitet och högskolor bestämmer över själva ska i stället öka. De medel som Vetenskapsrådet får ska i så stor utsträckning som möjligt befrias från politisk öronmärkning.
Herr talman! Det här är struntprat, Ulf Nilsson. De fasta forskningsanslagen ökar ute på lärosätena, och det vet Ulf Nilsson. Däremot är en relativt stor andel av de nya pengarna riktade till Vetenskapsrådet. Men Ulf Nilsson vet också att Vetenskapsrådet är ett råd där forskarna har majoritet och där grundforskningen står i fokus. Vi får icke någon minskning av de resurser som man på lärosätena har att besluta om, tvärtom. Man förstärker de fasta forskningsresurserna med denna forskningsproposition.
Herr talman! Jag tror att min replik kommer alldeles lägligt. Jag hade hoppats att Inger Lundberg tillika med några av oss andra hade dragit nytta av beräkningar som har gjorts av vår personal på utbildningsutskottets kansli. Vi kan mycket väl följa penningströmmarna från den gamla organisationen till den nya och se att med de löneförändringar som har skett är det inte så mycket av en ökning. Det måste väl ändå vara ett etiskt problem för Socialdemokraterna och stödpartierna att man så kraftfullt går ut i pressmeddelanden och i andra lägen och talar om denna jätteökning som har skett samtidigt som man kanske inte har förhört sig om hur löneförhandlingarna har utvecklats och om att medlen som lärosätena får är inkluderade löneuppräkningar. Vi kan ju räkna om en hel del av de poster ni talar om, och då är det inte mer än 2,1 2,2 % löneuppräkning. Och man räknar ju med 2,5 Jag kan dessutom säga att det enbart är utbildningsvetenskaplig forskning, pengar för dyrbar vetenskaplig utrustning och övrig forskningsfinansiering som har fått tillskott. Det här tycker jag är viktigt när man går ut brett och säger att det har blivit så oerhört mycket mer pengar. Mina erfarenheter när jag har varit ute på lärosätena är inte att man jublar över forskningspropositionen rakt över. I stället undrar man över hur regeringen har tänkt sig att man ska överleva på de olika lärosätena med andra kostnader som inkluderas. Hur ser ni på detta? Jag tycker att det är ett etiskt problem att man går ut oerhört starkt med någonting som folk sedan kommer att uppleva som: Vad var det egentligen vi fick?
Herr talman! Som gammal kommunalpolitiker måste jag säga att den dag som man ute på en enskild institution jublar över politikernas satsning på nya pengar finns det anledning att vara lite orolig. Självfallet är det så att det kommer att vara och är knappt om pengar. Men det görs här viktiga nysatsningar. Sedan vill jag säga till Yvonne Andersson att vi inte har påstått att det är någon gigantisk ökning. Men 1,3 miljarder under den här perioden är mycket pengar och ger förutsättningar för viktiga satsningar på viktiga områden. Sedan tror jag att det är viktigt, Yvonne Andersson, att inte blanda ihop å enda sidan uppräkningen 2001 i budgeten, å andra sidan de totala volymökningar som sker fram till 2003.
Herr talman! Jag tycker att det är lite dråpligt med uppräkningar hit eller dit. Kvar finns att ett visst antal kronor går till ett lärosäte. Från de pengar som man reellt kan använda till forskning måste man ändå ta bort de pengar som går till löner. Det säger väl sig självt. När vi talar om forskningssatsningar talar jag om det man faktiskt kan forska på. Den delen har inte ökat på det sättet. Jag tycker också att det är viktigt att lite ödmjukt tala om att i realiteten har man inte ifrån vare sig riksdagen eller regeringen kunnat följa penningströmmarna i svensk forskning eftersom de har varit väldigt disparata och finns på olika sätt. Men om man följer det som har kommit från olika råd osv. in i den nya organisationen som ni har beslutat om kommer det ju att synas hur mycket som i realiteten är en ökning. Det sker en förändring i svensk forskning. Det tycker jag är renhårigt att säga. Det finns några områden där de reella pengarna blir en viss ökning. Det finns andra områden där det sker förändringar i styrningen. Men denna mastodonta utveckling när det gäller medicinsk omvårdnad, humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk forskning och allt som det talas om på olika sätt är inte i realiteten sann, enligt min mening.
Herr talman! Yvonne Andersson har alldeles rätt i att vi har haft en splittrad forskningsorganisation i Sverige. Det var ju därför som regeringen i våras lade fram en proposition om en ny myndighetsorganisation. Då vill jag minnas att Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet motarbetade den. I dag har jag uppfattat att era tre partier har accepterat och ser positivt på den organisation med Vetenskapsrådet som vi har i dag. Den kommer att ge större möjlighet till kraftsamling och fokusering, och säkert också överblick. Den kanske inte blir lika svår att hantera från lärosäten och enskilda forskares sida. Det ligger naturligtvis också en kvalitet, en viktig sådan, i att det finns många aktörer. Det gör det, genom stiftelserna, vår samverkan i EU:s sjätte ramprogram etc.

Herr talman! Många av de tidigare talarna har sagt att det är en efterlängtad proposition. Det är ett stort steg som tas när det gäller finansiering av svensk forskning. Vi får en ny organisation för finansieringen. Min uppfattning är att många av de problem som fanns med den gamla organisationen har lösts. Mycket av styrningen av medlen ligger i organisationens struktur. Jag skulle vilja säga några ord om de stora fördelarna med den nya organisationen. Vi kan påminna oss hur den gamla organisationen såg ut och hur den har vuxit fram. Vi började någon gång på 60-talet, då utbyggnaden av svensk forskning hade sin start. Sedan har den successivt byggts på, så att Sverige nu är en av de främsta nationerna i världen när det gäller satsningar på forskning. Utbyggnaden skedde i små steg. Vi gjorde satsningar inom olika områden av den tillämpade forskningen. Det var skolforskning och arbetslivsforskning. Man startade särskilda små råd eller organisationer som delade ut pengar till forskare som arbetade med arbetsmiljö, kommunikationsforskning, trafiksäkerhet osv. Det ledde till en mycket splittrad organisation för finansiering. Den var splittrad på en mängd olika tillämpningsområden. Det ledde också till att grundforskningen kom på efterkälken. Den snabba utbyggnaden av tillämpad forskning hade inte full motsvarighet när det gäller grundforskningen. Det var en farlig utveckling. Den ledde till en risk för att grundforskningen inom vissa sektorer skulle halka efter och framför allt för att forskarutbildningen inte höll den takt som krävdes för att den tillämpade forskningen skulle få en bra utveckling med god kvalitet. Forskarutbildning sker som regel inom grundforskningens ram. Det fanns två problem när arbetet på den nya organisationen för finansiering tog fart. Det ena var en obalans mellan grundforskning och tillämpad forskning. Det andra problemet var en splittrad, otydlig och kanske inte alldeles effektiv organisation för finansiering av tillämpad forskning. Med det nya systemet har vi fått en tydlig struktur. Vetenskapsrådet har fått uppgiften att finansiera grundforskningen. Det är en fördel för regering och riksdag, när pengarna ska styras ut, att vi har ett tydligt mål för grundforskningen. Vetenskapsrådet har ansvaret. En majoritet i styrelsen är forskare, vilket borgar för att grundforskningens kvalitet kan komma att utvecklas på ett riktigt sätt framöver. Vi har också de tre ämnesråden inom Vetenskapsrådet, tidigare forskningsråd, för områdena humaniorasamhällsvetenskap, naturvetenskap-teknik och medicin. I den tillämpade forskningen samlas flera av de små råden. Man samlade kraften i två forskningsråd för tillämpad forskning, med en bra fokusering på de två områden som i t.ex. regeringsdeklarationen har angivits som viktiga för utvecklingen av det svenska samhället. Man talar ju om en utveckling mot ett socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle. Vi har fått ett forskningsråd med tonvikten på de sociala frågorna och ett forskningsråd med tonvikten på miljöfrågor, ekologiska frågor. Det är en enkel och tydlig struktur. När vi nu fattar beslut om hur pengarna ska gå ut till forskningen leds de tydligt till grundforskningen och till två väsentliga områden för tilllämpad forskning. Miljöforskningen är speciellt intressant ur Miljöpartiets synvinkel. Den hittar vi i ett av tillämpningsområdena. Den finns naturligtvis också med i grundforskningsproblematiken. Vi är nöjda med satsningen på miljöforskning. Vi tycker att vi har fått bra gehör för de problemen. Det har inte alls varit någon stridsfråga. Miljöpartiet står bakom budgetförslaget i dess helhet, eftersom vi har samverkat med regeringen på den punkten, och naturligtvis också forskningsbudgeten. När det gäller forskningspropositionen har vi i högsta grad varit med i samverkan. Det samarbetet har skett på ett fruktbart sätt, tillsammans med Vänsterpartiet och regeringen. Nu har vi en bra struktur. Samtliga borgerliga partier har sagt att Vetenskapsrådet skulle vara en hårt styrande instans. Per Bill nämnde att rådet styrde varje krona till forskningen. Det är inte alls vad som står i förslaget i forskningspropositionen. Tvärtom betonas hela tiden forskningens frihet. Forskarna är i majoritet. Dessutom delar riksdagen ut pengar direkt till de tre ämnesråden. Dem ska inte Vetenskapsrådet dela ut. Däremot är det viktigt att Vetenskapsrådet behåller en del pengar för att kunna göra insatser av övergripande karaktär, för att få tvärvetenskaplig forskning att fungera på ett bra sätt. Det är precis samma organisation som vi i riksdagen tidigare har beslutat om ska gälla ute på universiteten, när vi delar ut pengar till vetenskapsområdena. Då kan universitetets styrelse behålla en viss procent för att göra insatser som gynnar tvärvetenskaplig forskning. Det är oerhört viktigt. En allt större del av forskningen får en tvärvetenskaplig eller mångvetenskaplig karaktär. Det är ett bra förslag och ett steg i rätt riktning. Vi ser också att det har skett förstärkningar på samtliga områden. Ingen har sagt att det är försvagningar. Från oppositionens sida talar man naturligtvis om att förstärkningarna inte är tillräckligt stora. Det ska man väl göra. Ramen har vi tagit i vårbudgeten, så den var given. Nu handlar det om fördelningen inom ramen. Det är inte rätta tillfället att diskutera ramens storlek. Det är två andra frågor som är de stora problemen. Ingen har berört dem. Jag kan kort beröra dem. Det gäller de pengar för finansiering av forskning som vi inte disponerar i riksdagen eller regeringen. Det är en mycket stor del av forskningsresurserna i landet. Jag tänker på stiftelsepengarna, löntagarfondsstiftelserna. De sågs under förra mandatperioden som ett stort problem. Den andra delen är EU-medlen. Tillsammans utgör de medel som är betydligt större än det som totalt sett delas ut av samtliga forskningsråd. EU-medlen t.ex. ligger i storleksordningen 2 miljarder, varav hälften går till näringslivet. Det kan jämföras med Vetenskapsrådets 1,7 miljarder. Jag kan kort säga när det gäller stiftelserna att samarbetet med de forskningsråd som har funnits tidigare har varit mycket gott. Det har utvecklats på ett bra sätt. Man kan säga att stiftelserna genom den här samverkan har inordnats i den svenska forskningspolitiken, har en naturlig plats där och en tydlig funktion - även om vi inte kan hantera den direkt från riksdagen, vilket jag tycker hade varit en fördel om vi hade gjort. Den utvecklingen har varit gynnsammare än vad vi som har varit skeptiska mot det kanske kunde tro. När det gäller EU-pengarna är det däremot ett stort problem. Ni vet att det ska ske en motprestation av den som tar emot pengar från EU. Låt oss säga att Uppsala universitet får 100 miljoner. Då ska man alltså själv skaka fram 100 miljoner från någon finansiär i Sverige. Universitetet självt lär knappast orka med det. Dessutom är EU den enda organisation som är befriad från de administrativa kostnaderna. "Befriad" är inte rätta ordet, för de säger helt enkelt att de inte ställer upp på att betala administrativa kostnader. De 18 % som vi nu kommer att besluta ska gälla för overhead-kostnaderna betalar inte EU, inte heller lokalkostnaderna. Säg att vi lägger till 7 % för lokalkostnaderna, vilket är i underkant, blir det 25 %. Detta betyder att om Uppsala universitet får 100 miljoner ska man skaka fram ytterligare 100 miljoner från någon annan bidragsgivare. Därtill kommer 25 % av 200 miljoner, som är 50 miljoner. Det är då 150 miljoner som ska skakas fram för varje 100 miljoner som man får in. Det är klart att det är ett oerhört ingrepp när det gäller styrningen av svensk forskning. Forskarna söker bidrag i EU, och man bestämmer nere i Bryssel, beroende på vilka områden som har prioriterats och vad som kan sökas, vem som får anslagen. Det ligger alltså utanför det som direkt kan styras från forskningsråden. Vetenskapsrådet och forskningsråden har ingen direkt påverkan. Jag tror att det skulle löna sig om man ägnade större intresse åt hur man ska organisera den EU finansierade forskningen. Det är alltså en mycket stor del av pengarna det handlar om. Jag ser det som nästa steg att det blir en bra styrning från svenskt håll när det gäller t.ex. ansökningarna: att underlätta ansökningarna inom vissa områden, gå samman och kraftsamla och få en lösning på det problemet. Jag hade tänkt att inte gå in på några detaljer i propositionen - det är så många som har gjort det. Vi i Miljöpartiet har alltså varit med i utarbetandet av det här förslaget och står helt bakom det. Vi tror att det är ett bra förslag. Det ska bli spännande att se hur forskningsråden och Vetenskapsrådet nu kommer att hantera de nya resurserna. Friheten är stor, som sagt var, och vi kan gissa att det kommer att bli en bra utveckling framöver.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

Fru talman! Jag tycker fortfarande att frågan om decentralisering är lite allvarlig. Naturligtvis är det en missuppfattning på den punkten. Det är inte alls ett fåtal byråkrater som ska styra Vetenskapsrådet, utan i styrelsen finns en mycket stark majoritet av forskare som väljs via elektorsförsamlingar ute på universitet och högskolor. Jag tror inte att de på något sätt tänker sig att börja agera som ett slags byråkrater i det sammanhanget, utan de kommer väl att ta sitt ansvar och arbeta för forskningens bästa - som man gjort tidigare också i forskningsråden. Det finns alltså en god svensk tradition på området. Detta med missen med tabellen är något som jag bara kan lite utifrån. Jag vet inte i detalj hur tabellen kom till, utan jag konstaterar bara att den kom efter det att propositionen hade lagts fram. Delvis berodde det nog på att vi hade ett väldigt trängt läge när forskningspropositionen lades fram parallellt med statsbudgeten. Det var mycket siffror i svang. En del kom via forskningspropositionen och arbetet på departementet och en del kom via centrala förhandlingar. Per Bill vet mycket väl att det är ytterst ont om tid och ett pressat läge i sådana sammanhang. Att ge sken av att vi försökte mörka på den punkten tycker jag är att göra en lite felaktig vinkling. Det känns faktiskt inte riktigt ärligt.
Fru talman! Gunnar Goude sade att det rådde stor enighet i diskussionen och när propositionen och betänkandet om forskningspolitiken sedan lades fram, och det kan ju vara sant. Detsamma sades om kommittén Forskning 2000, där Gunnar Goude också satt med. Man var väldigt sams och överens om hur viktigt det är med forskningens frihet, med mångfald och med stora och starka fasta forskningsresurser till högskolorna och universiteten. Men jag menar att det blir en konflikt däremellan. Hur ser Gunnar Goude på att man var så överens i kommittén Forskning 2000 - där Gunnar Goude, som sagt, också satt med - och den, som jag ser det, ganska stora förändringen i och med den proposition som vi nu har att behandla?
Fru talman! Jag tror att det viktiga med kommittén Forskning 2000 var att man väldigt tydligt förde fram att det är angeläget att ha en forskning som utvecklas under största möjliga frihet. Vad som ständigt stod på dagordningen i den kommittén var frågan om hur vi skapar kreativa miljöer. Däremot gick man inte i detalj in på förslaget om hur organisationen skulle se ut. Den saken kom ju sedan en annan kommitté att arbeta med. Jag tror att den organisation som vi nu har mycket väl kan fånga upp det som Forskning 2000 höll fram som så viktigt, nämligen forskningens frihet - att det är forskarna som ska styra valet av forskningsprojekt osv., att grundforskningen får en fast karaktär och att man inte från riksdag och regering börjar försöka pilla och styra valet av forskningsprojekt. Detta ligger alltså på Vetenskapsrådet och på de två forskningsråd som har forskarmajoritet ute. Vidare går pengar direkt ut till universiteten och vetenskapsområden där vi inte heller pillar i det hela, utan det är universiteten som har bestämmanderätten. Jag tycker att decentraliseringen där och forskningens frihet återspeglas i förslaget.
Fru talman! Jag håller inte riktigt med Gunnar Goude i den frågan. Han talar om de kreativa miljöerna som en av de viktigaste aspekterna. Jag ser inte riktigt att det förslag som vi har framför oss speglar det eller ger de möjligheterna. Vi kan se att de fasta forskningsresurserna inte är tillräckliga, att man för en politik där vi ska bestämma centralt hur t.ex. forskarskolor ska byggas upp, att man styr skolorna på ett helt annat sätt än man har gjort tidigare. En annan sak som Miljöpartiet och Gunnar Goude har varit inne på tidigare är hur vi ska utveckla doktorandtjänsterna och stimulera forskarmiljöerna för att få fram yngre forskare som kan få en riktig tjänst som doktorand. Anser Gunnar Goude att de diskussionerna är tillfredsställande med det förslag som vi har nu, eller anser Miljöpartiet att man skulle kunna utveckla detta vad gäller doktorandtjänsterna och resurser till det framöver?
Fru talman! När det gäller doktorandtjänsterna är det lite lustigt. Vi är kolossalt eniga om argumenten. Vi talar för forskningens frihet, kreativa miljöer osv. Vi har en organisation som vi alla är överens om i varje fall inte kan lägga något hinder för att få just det som vi önskar. Frågan är då om resurserna är tillräckligt stora för att man ska få en utveckling som går tillräckligt snabbt då det gäller t.ex. doktorandtjänsterna. Där har man uttalat tydligt i forskningspropositionen från regeringen att man avser att bygga ut antalet doktorandtjänster framöver i den takt naturligtvis som man har ekonomin för det. Men utbyggnaden har varit relativt stor, och den sker fortöver också. Det finns även i den här propositionen en utbyggnad av antalet doktorandtjänster. Det är viktigt. Men det är riktigt att ni ska driva på på den punkten. Vi får hålla oss inom ramen nu när vi fördelar medlen. Jag tror att vi i varje fall har markerat tydligt att vi också arbetar för att få fler doktorandtjänster. Kort om forskarskolorna. Det är alltså så att forskarskolorna är någonting som har varit på försök dels i FRN:s regi, dels i stiftelseregi - någon högskola också. Det försöket har utfallit väldigt väl. När det nu är fråga om hur man ska få i gång forskarutbildning och forskarkontakter mellan de små och medelstora högskolorna och universiteten när den aktualiseras, är det naturligt att ta ett initiativ för att få i gång verksamheten snabbt. Det var inte så att regeringen hittade på ämnena själv för forskarskolorna, utan det skedde ett förarbete där universitet och högskolor fick ge sina synpunkter och lämna förslag. Jag tror att det här är en bra start. Det ska sedan utvecklas vidare och gå över i den ordinarie universitetsverksamheten, decentraliserat beslut. Det räknar man ska vara gjort inom fyra fem år.
Fru talman! Gunnar Goude nämnde här tidigare i sitt anförande att man just i samband med Forskning 2000 försökte lösa problematiken med balansen mellan grundforskning och tillämpad forskning och hur det skulle fördelas. Han tyckte att det förslag som vi debatterar i dag skulle lösa den problematiken. Där tog han EU-medlen som exempel på hur man kan få icke statliga pengar till forskningen. De pengarna kan knappast vi råda över. Men det är intressant att diskutera huruvida de kan komma oss till del om vi har så lite fakultetsanslag som nu på lärosätena. Jag är nämligen orolig för att precis det som Gunnar Goude tror att vi är överens om är vi inte överens om. Organisationen är vi inte överens om, men vi är överens om målet, den fria forskningen osv. Men hur organisationen ska kunna bidra till detta är vi inte överens om. Att dra nytta av externa EU-medel kräver en insats, och det nämnde Gunnar Goude själv. 100 miljoner krävs som egen insats för att få 100 miljoner, och sedan får man lägga till 50 miljoner. Det här tycker jag är en intressant del att diskutera, men det handlar inte enbart om hur mycket pengar vi har utan faktiskt också om organisationen som inte heller möjliggör att dra nytta av externa medel utan att det också finns en rejäl del på lärosätet. Det är den här ekvationen vi måste få att gå ihop. Vi kan inte vinna pengar på Bingolotto om vi inte har pengar till lotten. Det är lite grann det resonemanget vi måste våga ta itu med.
Fru talman! Jag håller med Yvonne Andersson om att det är ett problem hur man ska få en bra styrning och ett bra utnyttjande av EU-medlen. De är en rätt stor del i relation till de medel som vi anslår via riksdagen för forskning. Det är alltså inga små summor. Jag försökte i mitt anförande att säga att det här är ett problem som vi måste ta itu med och få en organisation för. Det aktualiseras genom att de som har tidigare har svarat för motprestationerna när EU medel har kommit upphör med den verksamheten - STINT t.ex., vilket framgår av forskningspropositionen, NUTEK i viss mån osv. Flera av dessa faller bort. Då är problemet naturligtvis ännu större: Hur ska det här organiseras? Det har inte kommit något förslag än. Jag är inte säker på att fakultetsmedlen är rätta vägen att gå. Det är svårt att precisera vilka fakulteter som kommer att få anslag. Jag tror inte att fakultetsmedlen är rätta vägen. Men som sagt bör det naturligtvis beaktas när man försöker hitta en bra form för både styrning och motfinansiering av EU medlen.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi är överens om problembilden. Jag har inte känt att vi har varit det tidigare. Jag säger inte att fakultetsmedlen är rätta vägen, om den rätta vägen finns, men det är en väg. Vi kristdemokrater har talat om att med ökade fakultetsmedel och grundfinansiering ges en frihet att hitta andra möjligheter. Det kan vara att söka EU pengar, att tillsätta andra projekt, att konkurrera med andra forskningar via ett annat forskningsråd. I det här fallet har regeringen bestämt sig för Vetenskapsrådet. Det som jag tycker är oerhört viktigt är att man har någon väg. Då måste jag säga att vi från vårt håll tycker att det är väsentligt och oerhört viktigt att ni som stödparti till regeringen hjälper till att finna någon väg, om ni säger nej till fakultetsanslagen. Vi tycker fortfarande att det är väldigt bra med mycket i fakultetsanslag. Det skulle garantera både friheten att bedriva egen grundforskning av god och hög kvalitet och den del som innebär att söka medel från annat håll.
Fru talman! Naturligtvis säger vi inte nej till fakultetsanslagen. Det handlar om en avvägning, hur mycket som ska gå ut till vetenskapsområdena, det som vi kallar för fakultetsanslag, och hur mycket som ska gå till forskningsråd och Vetenskapsrådet. Vi har gjort den bedömningen att vi naturligtvis måste ha bra anslag ut till universiteten, och det tycker vi att vi har. Men vi vill inte när det gäller tillskottet i det här läget missa chansen att ge Vetenskapsrådet den stora delen av ökningen. Då går det till grundforskningen, som behöver få ett ökat stöd. Dessutom har vi då en konkurrens som är öppen mellan forskare och som är drivande när det gäller kvaliteten. Vi tror alltså att det är lite bättre att låta pengarna i det här skedet, det tillskott det handlar om, hamna i det nya Vetenskapsrådet och i ämnesråden. Det är också bra när man inrättar en ny organisation att den inte har alltför knappa medel. Basorganisationen ute på universiteten är naturligtvis viktig. Det tycker vi också. Argumentet om EU-medlen, att ta emot sådana, har jag inte sett tidigare i Kristdemokraternas skrivningar, men jag förstår tanken. Jag tror inte att den vägen för finansieringen av motprestation för EU-medel är användbar.
Fru talman! Det har talats mycket både i detta replikskifte och tidigare om vad som egentligen menas med fri forskning. Ordet frihet har använts av många debattörer, inte minst från samarbetspartierna och regeringspartiet. Gunnar Goude säger att de i det här skedet inte vill öka anslaget som går direkt till universiteten och högskolorna. Det är alltså uppenbart att oavsett hur vi räknar med lönespåslag minskar andelen pengar som går direkt till det vi brukar kallar fakultetsanslag. Då sade Gunnar Goude att de i det här skedet väljer att göra så. Men det står faktiskt i propositionen att andelen anslag som går direkt till universitet och högskolor i fakultetsanslag ska minska. Då måste jag tolka det så att Gunnar Goude och Miljöpartiet tycker att det är en bra inriktning.

Fru talman! Det här är en trevlig debatt. Det är precis så här som debatterna ska se ut i framtiden. Det är ett gott tecken på att organisationen ligger rätt. Nu kan vi alltså diskutera hur mycket medel som ska gå till grundforskning och vetenskapsrådet, hur mycket som ska gå till universitet och högskolor för direkt forskning, hur mycket som ska gå till de områdesinriktade forskningsråden osv. Vi kommer nog att få en fördjupad debatt i de här frågorna vartefter vi blir tränade på det hela. Skälet till att jag tog upp detta med motprestationer i anslutning till EU-medel var att där har universitet och högskolor ett problem som vi på något sätt måste lösa. Det är alltså svårt att finansiera detta inom den egna budgeten om man plötsligt får ett mycket stort anslag. Det gäller att hitta rätt väg. Naturligtvis tycker vi att universitet och högskolor ska ha en bra basorganisation för forskning. Vi har ju inte tänkt oss att man ska avlöva resurserna till vetenskapsområdena, självfallet inte. Där tänkte vi oss också en ökning så småningom. Jag ser inte det här som ett problem utan som en väldigt bra diskussion. Men beskyll oss inte för att vilja minska på universitetsresurserna! Det är ju inte det som det handlar om. Men i dagsläget bör den organisation som är satt och det vetenskapsråd som svarar för grundforskningen få en förstärkning. Det tycker vi är bra.
Fru talman! Oavsett hur man räknar är det andelen som jag talar om, hur stor del av de olika anslagen som går åt olika håll. Under de senaste åtta åren har den del som har gått till högskolor och universitet, till basforskningen, minskat. Nu sägs det i propositionen att denna del på sikt ska minska ytterligare. Jag och Folkpartiet tycker att man skulle ha valt en annan väg. Då hade vi fått en jämnare balans. Men vi kan konstatera att det tycker inte Miljöpartiet.
Fru talman! Jag ska nu fördjupa mig i diskussionen om andelen och titta på vad det handlar om och vad man skulle kunna åstadkomma för stora förändringar genom att ta i anspråk en del av de pengar som går till vetenskapsrådet och fördela dem på universitet och högskolor - 35 poster. Att detta skulle göra några väldiga skillnader kan jag inte tänka mig. Det beror också på hur man räknar. Räknas doktorandtjänsterna till forskningsdelen eller inte? Jag tror att vi kommer att få ett förslag från regeringen till hur man ska dela upp posterna så att det blir tydligare och lättare att diskutera de olika andelarna, t.ex. om doktorandtjänsterna ska räknas till forskningsbudgeten eller inte och hur de ska redovisas. Det är också någonting som man kan diskutera nu när vi ser hur det nya systemet fungerar och den nya organisationen har satt sig och pengarna börjar strömma. Låt oss återkomma till den här diskussionen. Den är viktig, och detta ska naturligtvis uppmärksammas.

Fru talman! Det har varit en intressant förmiddag. Jag ska i mitt inlägg försöka att ta tag i några av diskussioner som har förts i kammaren. Jag tror att vi kan fortsätta att vidareutveckla den diskussionen om forskningens frihet som verkligen behöver föras på djupet. Jag tror att det finns en viss förvirring just nu i kammarens uppfattning om forskningens frihet. Jag hoppas att vi kan komma lite närmare en gemensam syn under debattens gång. Låt mig börja med att säga någonting om de senaste dagarna som har varit fantastiska för vetenskapen. Nobelprisutdelningen är ju verkligen en hyllning till forskning och framsteg, till fria forskare som söker kunskap. Ett sådant här år då vi har en svensk nobelpristagare är ju verkligen särskilt fint. Arvid Carlssons egen levnadshistoria som mycket framstående forskare är ju verkligen sedelärande för oss som forskningspolitiker. Det rör sig om en upptäckt som gjordes tidigt, i ett skede där den vanliga uppfattningen om hjärnans funktion var en annan än den som Arvid Carlsson m.fl. drev fram. Från början var det kanske ganska hårda motsättningar och hårda debatter om vad som egentligen är sanning. Efterhand kom det ett genombrott som fick mycket stora praktiska konsekvenser för möjligheten att lindra svåra sjukdomar. Det är ett enskilt livsöde som är väldigt sedelärande, men det innebär också en hyllning till det svenska forskningssystemet. Vi är mycket starka i världen trots att vi är ett litet land. Vi har forskning av mycket hög klass. I alla rangordningar och studier som görs är Sverige på den absoluta toppnivån, när det gäller grundforskning som vi har en stark tradition att satsa på, när det gäller enskilda talanger som når toppnivå, när det gäller det som blir allt viktigare, dvs. förmågan att omsätta forskningsresultat i företagande och i ett nytt expansivt näringsliv. Också där är Arvid Carlsson ett exempel på en människa som driver sina upptäckter vidare i produkter och ett nytt växande näringsliv. Det är intressant och viktigt för oss. Europeiska unionen gör studier över olika länder. Senast tittade man på: Hur ser innovationsförmågan ut i Europas olika ekonomier? Då hamnade Sverige på den absoluta topplatsen, följt av Finland. Det ska vi vara stolta över. Det har naturligtvis att göra med vår starka grundforskningstradition och vår öppenhet för samverkan mellan högskola och omgivande samhälle. Vi har gjort nya framsteg där under 90-talet som ger oss skäl att vara ganska förhoppningsfulla för framtiden. Grundforskningens betydelse genomsyrar forskningspropositionen. Det genomsyrar också den här riksdagsdebatten. Det tycker jag är viktigt. Det är ett stort framsteg att vi kan vara så pass eniga över gränserna om att grundforskning är av fundamental betydelse och att det är riksdagens primära och främsta ansvar. Det är bara riksdagen som kan ställa upp med dessa resurser och med en långsiktig finansiering av det fria sökandet efter ny kunskap. Det är ofta riskfyllt och det är ofta osäkert vad det leder till. Men som vi vet av erfarenhet är detta det bästa sättet att stödja ny kunskapsutveckling, och detta tillsammans med forskarutbildningen som också är riksdagens primära ansvar. Vi har mycket stora utmaningar framför oss när det gäller att locka nya generationer till forskarbanan. Vi står inför ett mycket stort generationsskifte på högskolorna. Vi står inför mycket stora utmaningar när det gäller att locka ungdomar att gå vidare i utbildningssystemet, att söka sig till högre utbildning och att överväga om inte forskarutbildning vore någonting att intressera sig för. Då krävs det att vi verkligen arbetar mycket med attraktionskraften i forskarutbildningen och i forskarkarriären. Det andra som vi sätter starkt fokus på i forskningspropositionen är unga människor, unga forskare och forskarutbildningen. Under förmiddagen har forskningens frihet diskuterats. Jag är övertygad om att den här församlingen är grundläggande för att garantera forskningens frihet. Så är det. Det är bara vi som kan stå till tjänst med den typen av finansiering som ger en verklig frihet för forskaren. Men diskussionen här under förmiddagen visar också att vi har väldigt olika syn på vad forskningens frihet är för någonting. För mig handlar det om forskarens frihet att söka nya kunskaper utan politiska påtryckningar och utan att behöva snegla på näringslivet, att söka efter sanning. Hur har det sett ut under de senaste åren i fråga om hur vi definierar forskningens frihet? Enligt Per Bills parti innebär forskningens frihet att man tar undan mycket stora resurser från forskarnas eget inflytande genom att bilda stiftelser som har styrelser som utser sig själva och som forskarna är helt opåverkbara inför. Det har varit den moderata definitionen av forskningens frihet under tidigare år, när Per Unckel var utbildningsminister. Forskarna ska inte ha något inflytande utan en liten grupp ska ha all makt. Har det blivit bättre? Ja, Per Bill visar ju vissa insikter om betydelsen om forskningens frihet. Men vi vet samtidigt att hans gruppledning har motionerat till riksdagen om ett inrättande av institut av olika slag som ska vara någon sorts propagandamaskineri för en viss politisk uppfattning. Gunnar Hökmark motionerar om inrättandet av ett frihandelsforskningsinstitut som ska forska om frihandel men som han redan i motionsstadiet vet ska propagera för frihandel. Det är märklig syn på forskningens frihet. Tänk om forskningen kommer fram till någonting annat? Jag är lika engagerad som moderaterna för frihandel, men det är en konstig syn på forskningen. Jag har ofta svårt att förstå hur Ulf Nilssons och Folkpartiets forskningspolitiska syn hänger ihop. Ulf Nilsson påstår att forskningens frihet är fakultetsmedel. Men när forskare underifrån och upp ansöker till sina egna forskningsråd, och granskar varandras ansökningar för att ta fram dem som har högst kvalitet, är det inte en del av forskningens frihet, utan det är någon annan typ av styrning. Jag tror att de flesta forskare icke håller med om den beskrivningen. Vi ska naturligtvis ha båda delarna. Det ska finnas en balans mellan fakultetsmedlen på universiteten och de externa medlen. Men säg inte att våra forskningsråd när de granskar forskarnas ansökningar, tittar på kvalitet och driver kvalitetsutvecklingen hotar forskningens frihet! Det är en märklig syn. För Sofia Jonsson är forskningens frihet att man ska ta från universiteten och föra över till högskolorna. Jag tror inte att Per Bill håller med om den definitionen. Vi ser ett borgerligt forskningspolitiskt landskap som inte inger någon större respekt vad gäller samsyn eller strategi. Forskningens frihet handlar om forskarnas inflytande och makt över forskningens inriktning. När vi nu gör en stor omorganisation av vårt forskningsfinansieringssystem är det ett grundläggande tema. Vi får ett kraftigt ökat inflytande för forskarsamhället självt över de forskningsmedel som står till förfogande. Det är för mig väldigt viktigt. Vetenskapsrådet är ett grundforskningsråd med stark forskarmajoritet som kommer att vara väldigt viktigt för att driva kvalitetsutveckling av svensk forskning. Forskarna själva styr. Men det är klart att det blir en tuff granskning och konkurrens. Jag tror att det är bra med konkurrens i forskarvärlden, och jag kan tänka mig att öka den konkurrensen. Vi har de två forskningsråden. Det ena är inriktat på ekologisk uthållighet med möjlighet att på bredden låta intressanta ämnesområden mötas. Forskarna får ett mycket större inflytande än tidigare över forskningsmedlen genom att också där en majoritet är utsedd av forskarna. Det andra är forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv. Också där ser vi en kraftig ökning av forskarnas inflytande och mycket intressanta samspelsmöjligheter över hela det fält som utgörs av sociala frågor och arbetsliv. Forskarnas inflytande över forskningsmedlen ökar. Därmed får vi en stark förändring mot ökad frihet för forskningen. Men kvaliteten är viktig. Forskningens frihet handlar inte om en frihet från prioriteringar. Regeringens idé, i samverkan med samverksanspartierna, är att bygga nya institutioner styrda av forskarna själva som också stimulerar till dessa prioriteringar. Forskarna måste själva göra dem. Det behövs prioriteringar om vi ska vara världsledande, som vi nu är på flera forskningsområden. Forskningens frihet är grundläggande. Men det är inte en frihet från prioriteringar. Vi bör bli bättre på att prioritera och profilera oss. Vi bör bli bättre på att satsa på unga forskartalanger. Vi ser också från forskningshistorien är att det är oerhört viktig att låta de unga forskarna bryta mark för sin forskning. Det måste finnas resurser avsatta för de unga forskarna att bryta igenom. Vi ska fortsätta att öka andelen kvinnor på alla nivåer i forskarvärlden. Rekrytering till forskarutbildning och tjänster för unga forskare blir då väldigt viktigt. Positiv särbehandling är ett sätt att öka rekryteringen och locka fler kvinnor att gå vidare i forskarkarriären. Vi måste stärka våra mest konkurrenskraftiga och dynamiska forskningsmiljöer. Vetenskapsrådet får då en mycket intressant roll i att dialog med högskolor och universitet delta i profileringen och uppbyggandet av starka forskningsmiljöer styrda av forskarna själva. Vi ska också uppmuntra ökad rörlighet för våra forskare. Vi behöver en ökad rörlighet. Rörligheten i sig bidrar ofta till forskningens förnyelse. Sammantaget blir forskningspropositionens inriktning med en mycket stor satsning på forskarskolor ett sätt att ge en kraftig impuls till förnyelse av forskarutbildningen. Vi behöver fortsätta att göra det för att vi ska locka de unga begåvningarna att gå vidare i en forskarbana. Det är också en viktig signal om att vi har ett nytt högskolelandskap i Sverige. Det undrar jag om alla partier riktigt har tänkt igenom. Det är ett mycket intressant landskap. Vi har våra traditionella universitet. Vi har våra nya universitet, som nu är i ett mycket starkt uppbyggnadsskede och bidrar med forskarutbildning och grundforskning. Vi har några högskolor som har fått ett eget vetenskapsområde. Det gäller högskolorna i Karlskrona/Ronneby, Kalmar och Mälardalen. De har specialiserat sig mycket kraftigt och har nu fått ansvaret att för nationen bidra med forskarutbildade inom sina områden. Vi har en rad starka högskolor med egna fasta forskningsresurser, men inte med rätten till egen forskarutbildning. Detta nya landskap är en enorm potential för oss. Vi kan med rätt stimulans få nya framsteg i forskningsutvecklingen i Sverige. Då är det enligt min mening viktigt att vi stärker samverkan i systemet. Det ska vara starka högskolor med egna fasta forskningsresurser, men inte med rätten att bedriva egen forskarutbildning. Jag ser inte framtiden som så att alla högskolor ska ha egen forskarutbildning. Men de behöver kontakt med de lärosäten som har examinationsrättigheterna. Det ska vara starka universitet med stor potential att fortsätta att bygga upp forskarutbildning. De behöver också det inflöde av de människor med intresse för forskningen som finns som en stark resurs runtom i landet. Det behövs en samverkan kring forskarskolorna. Universiteten och högskolorna själva får anmäla vilket intresse de har. Det gör att vi återskapar ett samarbete som under några år har gått bakåt. Därmed lägger vi en grund för att få tillbaka ett samarbetsklimat och att verkligen utnyttja våra resurser i det nya spännande högskolelandskapet. Forskarskolorna blir väldigt viktiga. De finansieras med fakultetsmedel, inledningsvis med en beställning från riksdagen. Det är fakultetsmedel som efterhand kommer in i de vanliga bedömningarna på de olika lärosätena. På motsvarande sätt är det med Vetenskapsrådets uppgift. Det ska med 110 miljoner fortsätta att stärka möjligheterna för unga forskare att strax efter forskarutbildningen verkligen kunna fortsätta sin forskarkarriär. Postdoktorandtjänster och forskarassistenttjänster blir väldigt viktigt om vi ska klara det generationsskifte vi har framför oss. Om tio år har vi mycket stora pensionsavgångar av de människor som bär hela vår forskningsutveckling. Jag hoppas att vi om tio år är i det läget att vi bättre förstår att locka och stimulera människor att jobba kvar med forskningen. Men vi måste också rekrytera de unga och förmå dem att fortsätta den spännande forskarkarriären. Där får Vetenskapsrådet en väldigt viktig uppgift. Det är mycket rimligt att riksdagen är med och fattar beslut om prioriteringar, som t.ex. den biotekniska forskningssatsning vi nu gör. Den är starkt underbyggd av forskningsrådens egna forskningsstrategi och gemensamma ansökan till regeringen. Där har man också beskrivit vilket behov som finns av extra resurser till biotekniken för att Sverige ska kunna utnyttja sitt fina utgångsläge och fortsätta att vara internationellt ledande på området. Detta är väl förankrat i forskarsamhället. Det finns naturligtvis ett starkt intresse från riksdagen att kunna respondera på detta. Det är samma läge i USA. Där gör man också den typen av satsningar med mycket livligt stöd av den amerikanska kongressen. Vi ser det i en rad andra länder. Det är klart att Sverige måste kraftsamla också på det området. Här ser vi ett av de mest spännande forskningsområdena växa fram. När vi satsar på naturvetenskap och på att bli bättre på att förstå och använda oss av kunskapen om mänskliga genomet innebär det inte att humaniora på något vis ska hamna i bakvattnet. Jag förstår inte riktigt Yvonne Anderssons argumentation på den punkten. Man kan vara både väldigt positivt inställd till den naturvetenskapliga utvecklingen och den möjlighet vi får av den och inse vikten av humaniora och dess oerhört betydelsefulla roll i vårt samhälle. Inte minst i ett läge där Sverige går igenom stora förändringar kulturellt, och sociala förändringar som en följd därav, är förståelsen av oss själva och vår kultur och andras kulturer grundläggande. Därför är också forskningspropositionen genomsyrad av vikten av att i tider som dessa verkligen se till att vi också stimulerar den humanistiska forskningen. Jag utesluter inte alls att vi kan återkomma till det och fortsätta att göra satsningar. Det är viktigt att hitta en balans mellan externa finansiärer och universitetens egna anslag och mellan olika vetenskapsområden. Men det får inte resultera i att vi aldrig våra göra prioriteringar. Det tror jag är lika viktigt, och en lika viktig sanning. Vi närmar oss om bara några veckor ett svenskt ordförandeskap i Europeiska unionen. Det är ett ordförandeskap som jag hoppas kommer att genomsyras av forskningens stora betydelse för hela Europas framtid. Sverige kommer att leda forskningsministerråden. Det kommer att bli ett gemensamt möte mellan forsknings och utbildningsministrar i Uppsala i mars som ska behandla just dessa frågor. Hela Europa står inför liknande demografiska förändringar. Vi har i alla länder ett stort behov av att stimulera våra barn och ungdomar till att gå vidare i förståelse av vetenskapen och vidare i utbildningsväsendet. Vi har stort behov av att locka fler unga forskare. Det är ett gemensamt intresse som det blir mycket intressant att utbyta erfarenheter kring. Sverige kommer också att ta de första viktiga stegen när det gäller att formulera det nya ramprogrammet för forskning. Det är ett mycket stort ramprogram - den tredje största budgetposten i den europeiska unionen. Det gäller 15 miljarder ecu på fyra år. Kommissionen kommer att lägga fram sitt första förslag under våren, och Sverige kommer att driva det framåt under ordförandeskapet. Våra prioriteringar liknar mycket dem som vi har hemma: grundforskningens betydelse, unga forskare för att också förbereda generationsskiftet samt rörligheten i Europa för att stärka samhörigheten och samarbetet mellan forskare i olika europeiska länder. Vi ska driva kvalitet som den viktigaste utgångspunkten. Kvalitet i forskningen är avgörande för framtiden. Forskningspropositionen är genomsyrad av detta; kvalitet, unga forskare och att förbereda generationsskiftet. Jag vill tacka Miljöpartiets Gunnar Goude och Vänsterpartiets Britt-Marie Danestig för ett mycket konstruktivt samarbete. Jag skulle önska att vi kunde se mer av konstruktivt samarbete från oppositionen, som hittills under denna mandatperiod inte har bidragit mycket till utvecklingen av politiken utan snarare har varit avslagsinriktade på allt vi föreslår. Men under tiden går utvecklingen framåt. Sverige stärker sin ställning. Sveriges anseende som framstående forskningsnation stärks, och jag tror att forskningspropositionen kommer att bidra till ytterligare förstärkningar.

Fru talman! Per Bill har en underlig definition av forskningsfrihet. Stiftelserna är i dag ordnade på sådant sätt att jag tror att vi har en samstämmighet om att de har funnit en bra plats i den svenska forskningsorganisationen. Om man reellt hade varit intresserad av forskningens frihet när man var i beslutsställning och kunde bilda dessa stiftelser så hade ju de här stora medlen förts över till forskarnas kontroll - till fakultetsmedel eller i forskningsråden. Men man valde i stället att ta dem undan forskarnas kontroll. Styrelserna utsågs en gång, och skulle sedan utse sig själva. Det fanns någon forskare där, säger Per Bill. Ja, det är klart att det fanns! Men vem utsåg den forskaren? Vilket inflytande hade man som enskild forskare eller som forskarkollektiv över dessa stiftelser? Noll och intet! Detta visar synen på forskningsfrihet. Privatisering och skydd från forskarnas inflytande - det är Moderaternas version av forskningsfrihet. Jag tror inte att Centerpartiet t.ex. skulle kunna ställa upp på den definitionen. När det gäller Per Bills frågor så tror jag att Vetenskapsrådet kan få en viktig roll också inför riksdagen i att vara en stark, forskarstyrd myndighet som också på ett mycket bra sätt kan arbeta med uppföljning och kvalitetskontroll. Rådet bör kunna rapportera till regering och riksdag hur medlen används, inte i form av ytterligare styrning av riksdagen men så att riksdag och regering får regelbundna uppföljningar av hur man arbetar med kvalitetsutvecklingen. Där kommer Vetenskapsrådet att spela en stor roll. Medelsfördelningen i Vetenskapsrådet var tydlig redan när vi lade fram propositionen i våras. De ingående värdena är desamma, dvs. de tidigare forskningsråden som nu blir ämnesråd har i princip sina gamla resurser med sig. Den tabellen skulle naturligtvis har varit med i forskningspropositionen, precis som Gunnar Goude säger. Det är väl bra att man kan använda skrivelser för att rätta till den typen av mindre lapsusar - det är självklart. Vetenskapsrådets styrelse har dels medel till förfogande där satsningar kommer att gå över ämnesrådsgränserna, dels möjlighet att agera för att stimulera tvär och mångvetenskapliga projekt. Det måste skötas av Vetenskapsrådet självt, som ju styrs av forskarna själva. Jag tror att vi kan se en mycket intressant utveckling framöver på det området.

Fru talman! Kvalitetsfrågan är en av de grundläggande frågeställningarna i forskningspropositionen. Det gäller att också fundera igenom organisationen för att se vilken typ av organisation som driver kvalitet. Jag menar att forskarnas granskningar av varandra, peer review-systemet, som vi använder i rådssystemet är en starkt kvalitetsdrivande faktor. Regeringen säger också med stöd av stödpartierna att den vägen kommer att vara betydelsefull i framtiden. Det handlar alltså om att rådens roll att kvalitetsgranska forskningen kommer att få ökad betydelse. Jag delar Per Bills uppfattning om att vi kan gå mycket längre med att utforma indikatorer och instrument för att riksdag och regering ska ha bra information om läget i Forskningssverige. Där kan vi också få en intressant stimulans från det europeiska samarbetet, där vi nu arbetar med att ta fram europeiska indikatorer för att kunna jämföra länder med varandra. Det tror jag kan vara en väldigt stimulans också för riksdagsdiskussionen framöver. Det blir ett underlag där vi också kan se det hela i ett europeiskt perspektiv och jämföra oss med andra länder. Vetenskapsrådet kommer att vara en stark myndighet, som kan driva den typen av frågeställningar. Där kommer att finnas en god kompetens som kommer att berika de här diskussionerna framöver.

Fru talman! Vi kan säkert senare ha en givande diskussion om hur forskningsstiftelserna ska se ut. Jag ville med mina exempel tydliggöra att politiskt tillsatta personer har förts in på många nivåer där de inte fanns före 1994. Kompletterat med många andra förändringar på högskolan, som att t.ex. forskare och vetenskapsmän inte har rösträtt vid tjänstetillsättning, stärker det bilden av att utbildningsministern menar något annat med universitetens frihet än vi liberaler.